Herr talman! Jag tycker att debatten med anledning av det senaste inlägget i huvudsak har förts om och mellan män. Jag vill t.o.m. ge Gudrun Schymna en eloge för att hon mellan varven blandar sig i denna debatt. Ian Wachtmeister säger att kvinnorna har talat mycket, men det är inte en skugga av vad männen har gjort. Jag tycker att denna debatt borde cirkla kring en alldeles särskild kvinna. Det är inget franskt fruntimmer, utan det är ett utomordentligt bestämt och initiativrikt svenskt sådant, nämligen Anita Anita Gradin var handelsminister under större delen av den period då EES-avtalet förhandlades fram. Hon engagerade sig med liv och lust i arbetet. Vi som hade möjlighet att träffa henne ganska ofta kunde se detta. Anita Gradin var oerhört noga med att på olika sätt ofta, mycket och omsorgsfullt informera om förhandlinsskedet. Hon informerade i kammaren. Men EFTA-delegationen, som jag har haft glädjen att tillhöra, utsågs till det organ i riksdagen som skulle utgöra samtalspartner till regeringen. Det skulle ge en möjlighet för riksdagsledamöter att få information, ställa frågor, debattera och ge signaler. Ibland tröttade Anita Gradin och hennes medarbetare nästan ut oss, eftersom de ganska ofta hade propåer om att de ville komma för att berätta om någonting. Jag vill gärna förmedla bilden till er om hur Anita Gradin kom intågande i sammanträdesrummet alldeles bestämt i ledningen för statssekreterare, chefsförhandlare, sakkunniga och experter. Vi hade möjlighet att ställa frågor om allt möjligt. Om hon inte just då hade med sig den relevanta experten, kom denne i stället nästa gång för att berätta om kemikalier, leksaker, fiskar, konsumenträtt, lagteknik osv. De parlamentarikerkolleger från andra länder, som vi träffade i EFTA-sammanhang, började inse att vi som kom från Sverige var ganska välinformerade. De sade till sina respektive handelsministrar att de också ville veta det vi svenskar visste. Med tiden tror jag att det också blev på det viset. Herr talman! Häromdagen fick jag ett brev där det ungefär stod: Har du mandat att rösta ja i EES voteringen? Jag vill från den utgångspunkten, och som flera tidigare har sagt i dag, upprepa att frågan om Sveriges roll i den europeiska integrationen inte är speciellt ny. Den fanns som ett betänkande redan i juni 1988. Sedan blev det val. Riksdagen har därefter fattat flera beslut i frågan, och mandatet var formulerat. Sedan har det åter varit val. Vi kan nu stämma av resultatet av detta. Partierna bakom förhandlingarna stod ganska stabilt i denna fråga. För min del tyckte jag, utifrån den information som jag fick i EFTA-delegationen och i de offentliga riksdagsmaterialen, att det 1989, 1990 och 1991 var ganska lätt att på möten resonera om vad det höll på att bli av det hela och vad man kunde tycka i de olika delarna. Jag vet inte vad andra har gjort, men jag tror att jag själv har jag haft hundratals möten på detta tema. Dessutom, som tidigare har nämnts, har riksdagens betänkanden, artiklar, grönböcker o.dyl. funnits. Den som har velat har naurligtvis haft möjlighet att engagera sig i denna fråga långt tidigare. Herr talman! Eftersom vi i dag talar ganska mycket om formerna vill jag lyfta fram och ge en mänsklig aspekt på ett sakområde som jag anser är oerhört väsentligt, nämligen den fria rörligheten för människor. Vad betyder det? Jag har genom åren mött många ungdomar som har sagt: Jag skulle vilja jobba i England eller i Spanien. Men jag får inget arbetstillstånd. Med EES-avtalet kommer detta att bli möjligt. Man kommer att bli behandlad precis på samma sätt som andra arbetstagare i det land som man jobbar i. Detta gäller också omvänt, dvs. om ungdomar eller äldre vill komma hit till Sverige för att jobba så får de göra det på våra villkor. 10 000 svenska ungdomar studerar i år utomlands med hjälp av studiemedel. Det finns ett oerhört sug bland ungdomar efter möjligheten att få studera utomlands. Det tycker jag är naturligt och det bör stödjas. Alla de 10 000 som jag har nämnt studerar inte inom EG-området, men det är ganska många av dem. Det har inte heller varit möjligt tidigare i samma utsträckning. Erasmusavtalet när det gäller studentutbyte. Det innehåller också betydande förbättringar på forskningsområdet. Hade vi kunna nå detta utan EES-avtalet? Nej, det hade vi inte. Detta tillhör det som vi anser är positivt, och det finns en gemensam uppfattning om att det är bra. Men man får lov att vara med på alltihop. Man kan inte välja ut bara det allra trevligaste. Vi hade förvisso slutit ett Erasmusavtal innan EES-förhandlingarna påbörjades, men det är ett annat avtal än detta. Erasmusavtalet är ett bättre avtal för ungdomarna och för Sverige. Herr talman! Det har sagts att inflytandet från svensk sida och från övriga EFTA-länders sida i dessa sammanhang blir begränsat, och det blir det förvisso. EES-avtalet kanske inte motsvarar de förväntningar som vi alla hade när förhandlingarna inleddes. Det har också besannats från olika håll på morgonen. Men det hindrar ju inte att vi anstränger oss för att använda de institutioner och organ som nu finns. Jag skulle vilja säga, kamrater i kammaren, att det faktiskt är litet grand upp till oss som riksdagsledamöter att vara med och göra politik av detta, att så att säga stoppa in svensk politik i systemet, att pröva hur långt det räcker. Från mitt parti är vi beredda att göra det. Jag hoppas att regeringen är beredd att göra det. Ibland blir jag osäker, men vi får väl jaga regeringen och se till att den är med och driver på och tar initiativ, som sagt, att göra politik, att pröva systemets möjligheter. Jag tror för min del att EES-avtalet till största delen är bra för vårt land. Därför tänker jag ta mig friheten att rösta ja till detta avtal framåt kvällen.

Herr talman! Hadar Cars talade i ett känsloladdat inlägg om hur samarbetet mellan demokratiska stater i Europa underlättat diktaturernas fall i både Öst och Sydeuropa. Jag vill instämma i det som han sade. Han kunde kanske också ha nämnt att demokratins framsteg i Europa underlättat avkoloniseringen i tredje världen och att ett antal diktaturer sedan fallit också där. Kanske kunde Hadar Cars t.o.m. ha kostat på sig att nämna att just Sverige och de andra länderna i Europa, som inte har haft ett lika tungt kolonialt arv att bära på som en del EG-länder, spelat en särskilt positiv roll för demokratins växande styrka också i tredje världen. Man har i denna debatt ifrågasatt Vänsterpartiets trovärdighet när vi säger att vi är principiella frihandlare och anhängare av människors rätt att resa. Förmodligen känner inte så många av kammarens ledamöter till att vi i vårt första partiprogram från 1917 hade allmän rösträtt och demokrati som första punkt och frihandel som andra punkt. Jag tror att det är betydligt fler av ledamöterna som känner till vilka ställningstaganden som vi har gjort i frågor som har handlat om frihandel och inte minst om flyktingpolitik. Jag tror att Hadar Cars kan erkänna att Vänsterpartiet tillsammans med Folkpartiet har varit det parti som mest konsekvent och helhjärtat slagits för en generös flyktingpolitik. Ian Wachtmeister anser att vi inte har något att lära honom om demokrati. Han säger att han väljer Cars möjligen den minsta oro för att åka med i Ian Wachtmeisters obevekliga tåg in i Europa? Om EES-avtalet enbart hade varit ett avtal om frihandel och arbetskraftsrörlighet, hade det varit lätt att ställa upp. Det är inte de ekonomiska argumenten som gör oss tveksamma, utan det är de demokratiska. Även om man i stort bejakar EES-avtalets ekonomiska innehåll, måste man utfärda en varning för blomstermålningar. Jag skall ta ett par exempel. På s. 69 i betänkandet säger utskottet att rörligheten för kapital kan orsaka svåra påfrestningar på vårt lands ekonomi men att dessa risker varken ökar eller minskar genom EES avtalet. På s. 70 säger utskottet att avtalet underlättar möjligheterna att föra en politik som främjar stabiliteten i den svenska ekonomin. Hadar Cars sade i debatten att det är särskilt viktigt med EES-avtalet nu när arbetslösheten ökar. Ulf Dinkelspiel talade tidigare i dag om groteska överdrifter. Jag hörde statsrådet Dinkelspiel även i måndags i radio säga att EES-avtalet var ett instrument att ta oss ur den ekonomiska krisen. Jag skulle vilja höra både Hadar Cars och Ulf Dinkelspiel närmare förklara på vilket sätt detta avtal minskar arbetslösheten resp. tar oss ur krisen, utan att detta utsätter oss för några som helst ökade risker och problem. Är avtalet verkligen en så vacker tulipanaros? Jag tror för egen del att EES-avtalet inte har någon större betydelse för den dramatiska ökningen av arbetslösheten. Men jag tror att viljan att få EES avtalet antaget ingår i ett större ekonomiskpolitiskt mönster, där en lång rad lagar som redan har antagits -- knytningen av kronan till ecun och viljan att platsa i den framtida ekonomiska unionen -- ingår tillsammans med EES-avtalet. Jag tror att detta ekonomisk-politiska mönster som helhet har bidragit till att regering och riksdag har frånhänt sig styrningsmöjligheter. Jag tror även att det har bidragit till ökad passivitet i bekämpningen av arbetslösheten och därmed också i någon mån till den höga arbetslösheten. Min gissning är att EES-avtalet nästa år leder till något ökad konkurrenskraft i delar av exportindustrin och därmed fler jobb. Inom andra sektorer leder avtalet till att svenska företag slås ut och därmed till att arbetslösheten ökar. Jag vågar inte gissa vad totalsumman av detta blir. Mitt andra exempel på skönmålning gäller avtalets effekter på den ekonomiska tillväxten. Vi hörde i förmiddags Mats Hellström för femtioelfte gången upprepa att avtalet leder till 5--6 % ökad ekonomisk tillväxt utöver vad som annars är möjligt. På sikt blir effekten ännu större, säger han. Dessa siffror upprepas också i utskottsbetänkandet på s. 25. Varifrån kommer dessa siffror? Har Mats Hellström eller andra som använder siffrorna bedrivit någon som helst källkritik? Siffran 6 % har sitt ursprung i en rapport som är mycket gammal vid det här laget. Den är minst fyra år -- åtminstone är siffrorna så gamla. I denna EG rapport talades det om en spännvidd på mellan 2,5 % och 6 % i tillväxt till att börja med. Dessa beräkningar byggde på en s.k. matematisk simuleringsmodell. Jag vet inte om kammarens alla ledamöter vet vad detta är för något. Ni känner till vad ordet simulant betyder. Det betyder att man låtsas något, och det är just detta som det handlar om. Man låtsas som om stater, företag och individer är rationella och trångsynta. De ser enbart till maximering av vinst resp. nytta. Man gör abstrakta antaganden om priser och sambandet mellan det som man stoppar in och det som kommer ut ur olika företag. Man antar i dessa abstrakta modeller att marknaden leder till ökad konkurrens och till omflyttning av kapital och arbetskraft i riktning mot de företag och branscher som har bäst naturliga förutsättningar inom resp. land. Man räknar även med bättre utnyttjade stordriftsfördelar, dvs. att färre produktionsenhter producerar till lägre enhetskostnader. Jag misstänker starkt att kammarens ledamöter inte tar något starkare intryck av om jag påstår att dessa simuleringsmodeller inte har särskilt mycket med verkligheten att göra. Men ni kanske tror på andra. Ni kanske såg att jag har med mig en liten påse upp i talarstolen. Det har jag därför att Nic Grönvall hade med sig en påse upp i talarstolen och viftade med grönböcker som han ansåg att Gudrun Schyman inte hade läst. Jag har med mig en påse med skrifter som handlar om ursprunget till dessa 6 % i tillväxt. Det är t.ex. en brittisk forskarrapport som citeras i utskottets betänkande. Jag skulle vilja veta, Mats Hellström och ni andra som återgett de här siffrorna, hur många som har sett den skrift jag har här och som satt sig in fakta om ursprunget till dessa siffror. Carl B Hamilton citerade en ekonom som heter Harry Flam. Det gällde något som han nyligen skrivit om GATT. Harry Flam är också en av medförfattarna till bilaga 2 till 1990 års långtidsutredning som jag också har med mig här. Jag skulle vilja veta om Mats Hellström och övriga ledamöter av denna kammare läst den mycket svidande uppgörelse med de kalkyler som pekar mot 6 % tillväxt som finns i denna bilaga. Jag skall citera en del ur den här långtidsutredningsbilagan: ''- - i ett arbete av denna typ'' -- nu talar jag om de kalkyler som pekar mot 6 % tillväxt -- ''tvingas man göra en lång rad av mer eller mindre godtyckliga antaganden för att specificera ett begränsat antal scenarier att räkna på. Enligt vår mening leder mängden av sådana antaganden till att osäkerheten - - blir så stor att det är tveksamt om resultaten överhuvud taget är av något intresse. Uppgiften att kvantifiera effekterna av den inre marknadens påverkan på konkurrensgrad och utnyttjande av stordriftsfördelar är helt enkelt för svår.'' I utskottsbetänkandet står det i och för sig att man vill understryka att man inte kan ange integrationens betydelse för Sverige i bestämda tal. Men varför nämns då de här siffrorna? Jag tror att förklaringen finns i Harry Flams och Henrik Horns bilaga till nämnda långtidsutredning. De pekar just på det här med att absoluta storleksordningar har en förmåga att väcka uppmärksamhet i debatten. Jag ser att Ingvar Carlsson finns i kammaren. Jag passar därför på att påminna kammaren om de uttalanden som gjordes i den förra valrörelsen. Jag tror att Ingvar Carlsson var en av dem som sade att varje svensk skulle få 10 000 kr i handen, om vi kom med i EG. De 10 000 kronorna var alltså en direkt översättning av de nämnda 6 procenten i den gamla Av en fjäder blir det sedan en höna. Det blir en vandringssägen. Man bollar fram och tillbaka. Ingen bryr sig om att ta reda på varifrån sifforna kommer. Nu finns det en mycket mera grundläggande kritik att rikta mot det här med att beräkna välfärdseffekter i BNP-termer. Jag vill kort säga att sådant som kostnader för strukturomvandling, sociala kostnader, miljökonsekvenser av ökade transporter osv. inte finns med här. Jag vågar inte bestämt säga, om man verkligen gör en samhällsekonomisk kalkyl över för och nackdelar, åt vilket håll det hela lutar. Jag tror nog ändå att det blir ett något positivt resultat för Sverige från samhällsekonomisk synpunkt just när det gäller EES-avtalet. Det som gör att jag till slut hamnar på samma linje som Gudrun Schyman och mitt parti i den här frågan är att jag har kommit underfund om att avtalet faktiskt innebär att vi underordnas EG:s rättsliga system. När jag kom in i riksdagen var jag en av dem som var ganska påverkade av argumenten från dem som säger: Låt oss ta EES-avtalet för att sedan med kraft kunna argumentera mot ett EG-medlemskap. Men efter att ha suttit med i konstitutionsutskottet och efter att ha följt hela diskussionen om det rättsliga är jag nu övertygad om att den här rättsliga underordningen från demokratisk synpunkt inte är acceptabel. Det finns en stor osäkerhet hos allmänheten. Vänsterpartiet i Storstockholm gjorde i dag under lunchpausen en liten enkätundersökning på gatan utanför riksdagshuset. 318 förbipasserande fick säga sin uppfattning i frågan. 106 personer ville ha ett beslut i dag. 212 personer ville skjuta på beslutet. 77 % av de tillfrågade kvinnorna ville skjuta på beslutet. Av dem som ville ha ett beslut i dag var det 55 som ville att riksdagen skulle säga ja till avtalet. 51 ville att vi i riksdagen skulle säga nej. Till sist: Än en gång återkommer jag till Hadar Cars, som jämförde oss som tänker rösta nej till avtalet med dem som försökte hindra borttagandet av statstullar och ståndsprivilegier. Jag gör närmast den omvända liknelsen. Jämförande studier visar nämligen att det lokala och det kommunala självstyret i Sverige har djupare rötter än vad som gäller i det kontinentala Europa. Orsaken är, säger historikerna, att vi aldrig hade en feodalism av den typ som fanns på kontinenten. Det i sin tur berodde bl.a. på att de svenska skogsbönderna själva kunde försörja sig på skogsarbete om herrarna förtryckte dem för mycket. Vi har ett bra frihandelsavtal med EG. Det kan utvecklas vidare. Carl B Hamilton har fel när han påstår att vi bara har EG att verka i. De stora problemen är globala. Det handlar om hur man skall överföra resurser på det sätt som diskuterades på Riokonferensen, om hur ett handelskrig mellan EG och USA skall undvikas, om hur man skall motverka det internationella kapitalets makt på det sätt som Hans Gustafsson väldigt vältaligt här tidigare talade om. Vi kan fördjupa samarbetet och handeln med både Östeuropa och tredje världens länder, och det är bra, för att minska det ensidiga beroendet av EG Med det här instämmer jag i de yrkanden som Gudrun Schyman tidigare i denna debatt har framställt.

Herr talman! Nej, det är nog inte en aningslös uppräkning av siffror som vi i EES-utskottet ägnat oss åt när vi citerat ur de rapporter som Johan Lönnroth här visat upp. Tvärtom har det mycket länge pågått en diskussion mellan ekonomer och politiker om effekterna av EG:s interna marknad. Vi ville ge ett bidrag i det avseendet -- bl.a. under vår offentliga utfrågning, till vilken vi inbjöd EFTA:s chefekonom att just värdera detta och att diskutera vilka slutsatser som kan dras av den här typen av studier. Han, liksom utskottet -- och även jag själv gjorde det tidigare i dag -- har sagt att det är omöjligt att göra siffermässiga preciseringar av hur det blir. I stället understryker jag att avtalet skapar möjligheter som det gäller för företag och andra att utnyttja. När det väl sagts gäller det att också se i vilken riktning förändringarna sker. Sker de i riktning mot större oligopol, karteller eller ökad konkurrens? Sådant säger något. I det avseendet kan vi trots allt få veta något om avtalets effekter, jämfört med dagens situation i Europa. Kritik har länge i diskussionen riktats mot de ursprungliga rapporterna, exempelvis Cecchinirapporten. Det sägs att ökningarna om 5-- 6 % troligen är underskattningar, att man ser för statiskt på utvecklingen. Man ser inte de dynamiska effekterna av den inre marknaden, som borde leda till ännu större vinster relativt sett än man annars skulle få. Johan Lönnroths intellektuella nederlag här består i att han inte med ett enda ord berör de ekonomiska konsekvenserna av sitt eget alternativ. När det gäller det här med att stå utanför den stora gemensamma marknad i Europa som alla andra i Västeuropa, inkl. våra nordiska grannar, har sagt sig vilja vara med i vill jag fråga: Tror Johan Lönnroth att vi i Sverige kan fortsätta med ungefär den utveckling som vi hittills haft, isolerade från alla de andra, när de andra öppnar sina gränser och vi inte gör det? I det avseendet, tror jag, är ekonomerna kritiska -- det gäller såväl de realistiska som de överoptimistiska. De är helt överens om att ett sådant isolerat land får en klart försämrad, en negativ, ekonomisk utveckling.
Herr talman! Mats Hellström vill egentligen nöja sig med att tala om i vilken riktning de här siffrorna går. Men varför då inte nöja sig med att säga i vilken riktning de antas gå? Varför bolla med siffran 5-- När kalkylerna gjordes arbetade man faktiskt med en spännvidd. Ett minimikrav när det gäller hederligheten är väl ändå att man i så fall nämner spännvidden, dvs. att det görs olika bedömningar och antaganden i kalkylerna. Mats Hellström talar också om de långsiktiga dynamiska effekterna. 1988, ungefär samtidigt med de här kalkylerna, gjordes beräkningar beträffande tillväxten i EG-länderna under 90-talet. För en tid sedan kom en rapport från Internationella valutafonden med en dramatiskt annorlunda bild. Det talades om depressionstendenser och mer eller mindre nolltillväxt i EG-länderna. Detta visar hur oerhört snabbt en förändring sker. När det gäller sådana här beräkningar har ekonomer och politiker aldrig kunnat förutse framtiden med någon som helst exakthet. Därför tycker jag att en viss ödmjukhet är av nöden när man citerar text med siffror av den här typen. I en liten broschyr försöker jag att utveckla ett ekonomiskt alternativ till EG-medlemskapet. Jag inser att det blir problematiskt om EES-avtalet går i hamn och Norge och Finland kommer med, medan Sverige inte gör det. Men jag tror också att man överdramatiserar problemen med att leva vidare med ett frihandelsavtal. Det är mycket troligt att schweizarna kommer att säga nej. Jag kan inte inse att Sverige skulle få så mycket större problem med att leva i en sådan situation än vad Schweiz har. Schweiz är redan omgivet av länder som kommer att ingå i ett EES. Jag har hela tiden försökt att inte dramatisera åt någondera hållet. Jag försöker inte dramatisera de negativa konsekvenserna, om ni nu antar detta avtal. Men jag tycker inte heller att ni som är anhängare skall blåsa upp den här frågan till de proportioner som ni vill ge den.
Herr talman! För det första ger Johan Lönnroth frågan sådana proportioner som utskottet sannerligen inte gör. Det framgår om man läser utskottets skrivning. För det andra rör Johan Lönnroth ihop två olika saker när han tar Valutafondens och andras förutsägelser om Europas konjunkturutveckling till intäkt för sin tes. Detta är någonting utomordentligt allvarligt och dystert och något helt annat än effekterna av den marknadsutvidgning och den harmonisering av en stor marknad som vi talar om med anledning av EES-avtalet och EG:s inre marknad. Självklart startar vi från en mycket lägre nivå om vi går mot en djup lågkonjunktur. Desto viktigare då att avtalet verkligen genomförs, skulle jag vilja säga. Varken utskottet eller de som har debatterat detta förut säger att de nämnda siffrorna är någonting som visar att så här blir det. Tvärtom. Vi har sagt motsatsen. Vi refererar också olika undersökningar. Skall man inte referera undersökningar? Det tycker jag vore en intellektuell ohederlighet, Johan Lönnroth. Jag förstår inte alls varför man inte i ett utskottsbetänkande, särskilt när det från Johan Lönnroths parti riktas kritik mot att det inte har lyfts fram tillräcklig information, skulle kunna peka på olika studier. Det har vi också gjort, såväl äldre som nyare. Den allra färskaste studien går i samma riktning som de tidigare. Den har gjorts av CEPR i London så sent som för någon månad sedan. Jag tycker att utskottet skulle göra ett dåligt arbete om det inte redovisade något av den ekonomiska debatt som har förts om de ekonomiska effekterna av det här avtalet. Jag tycker att Johan Lönnroth, med de anspråk han har i sitt anförande på att föra en sorts intellektuell ekonomisk debatt, gör det väldigt enkelt för sig. Han undviker sin egen intellektuella problematik när han så bagatelliserar problemen för Sverige och för vår ekonomi av att stå utanför ett avtal som alla andra har ingått.
Herr talman! Det är inte riktigt så enkelt som att de ursprungliga kalkylerna handlade om en sak och att valutafondsrapporten handlade om en konjunkturutveckling. Jag var nyligen och hämtade boken Europa på väg -- på väg mot EG 93, skriven av Paulo Cecchini. Han är en av dem som också ligger bakom kalkylerna med de sex procenten. Om man jämför glädjebeskrivningen i den boken av vad som skall hända efter 1992 med Valutafondens prognos, upptäcker man att det är mycket som handlar om samma sak, men med radikalt annorlunda bedömning. Varför köpte alla spekulanter fastigheter i Bryssel på våren 1990? Jo, det berodde på de här blomstermålningarna, den EG-eufori som kom efter Berlinmurens fall. Den gjorde att människor blev yra i mössan. I dag inser allihop att detta var illusioner. Jag försöker inte dramatisera. Jag försöker beskriva både de undersökningar som pekar åt ena hållet och de som pekar åt andra hållet. Jag tycker, Mats Hellström, att det är ni på ja-sidan som, förmodligen ängsliga över hur opinionen ser ut utanför detta hus, nu spetsar till era påståenden och kommer tillbaka med de eviga sex procenten, som det inte finns något verklighetsunderlag för. Det är litet märkligt att läsa om den brittiska forskarrapporten i utskottetbetänkandet. Man bara säger att det är en brittisk forskarrapport. De som ligger bakom kalkylerna just när det gäller de svenska och norska effekterna är faktiskt två norrmän som kommer från Bergen. Dem kan man ju bjuda hit eller åtminstone citera direkt. De befinner sig faktiskt på litet närmare håll. Att man över huvud taget inte nämner detta eller nämner de ursprungliga skrifter som den här brittiska rapporten i sin tur bygger på, ger mig gärna intrycket att det inte handlar om att verkligen leta efter källorna och undersöka varifrån siffrorna kommer. Det handlar om att man griper tag i de siffror som flyger i luften och slänger in dem för att det nyttjar de egna intressena.

Herr talman! Johan Lönnroth säger att studien av Harry Flam och Henry Horn är ''svidande uppgörelser''. Vad man konstaterar är att det blir sänkta priser. Med Johan Lönnroths alternativ blir det högre priser. Vad man konstaterar är att marknadsstrukturer som är av monopol och oligopolkaraktär sannolikt kommer att brytas upp. Johan Lönnroths alternativ kommer att innebära att monopol och oligopol bibehålls. Ett märkligt ställningstagande för att komma från det hållet. Man konstaterar också att det får effekter på investeringarna i Sverige. Sverige blir mindre attraktivt som en plats att investera på, ju sämre handelspolitiska och ekonomiska relationer vi har med EG-området och för övrigt med resten av världen. Det är möjligt att man inte kan nagla sig fast vid en precis procentsats. Men det centrala är att man kan peka på starka positiva effekter. De tidigare studier som har gjorts av integrationsprocessen i Europa, på den tiden det hette EEC, ledde till att man underskattade vinsterna av integrationen, bl.a. för att man bortsåg från marknadsstruktur och investeringsbeteende. Lönnroth säger vidare att de stora frågorna är GATT och hur man skall undvika handelskrig mellan EG och USA. Ja, inte lär Johan Lönnroth kunna påverka handelsfrågorna mellan EG och USA om han sitter i Sveriges riksdag eller om Sverige står utanför EG. Vi kan tillsammans med andra länder som är frihandelsinriktade, och det är de andra nordiska länderna, stärka den koalition inom EG som arbetar för ökad frihandel. Jag upprepar att jag är fullständigt övertygad om att GATT-rundan i detta nu hade varit avslutad om den frihandelsvänliga koalitionen i EG hade haft denna förstärkning i dag. Det hade gynnat inte bara Sverige, utan även u-länderna. EG och kapitalets makt, säger Johan Lönnroth. Ja, Johan Lönnroths alternativ innebär att kapitalet kan spela ut olika nationalstater i Europa mot varandra. Just den överstatliga konstruktionen gör ju att man t.ex. genom en gemensam konkurrenspolitik, en lagstiftning som säkerställer insyn och kontroll av bolagsbildning över gränserna, i viss mån kan komma åt och kontrollera detta. Jag måste säga att uttalandet om att bedriva demokrati genom att göra enkäter under lunchpausen är mer avslöjande än upplysande.
Herr talman! Carl Hamilton talar om förslaget som Johan Lönnroths alternativ. Det kan i och för sig vara smickrande. Carl Hamilton säger också att jag missuppfattar Flams och Horns bilaga till långtidsutredningen. Det Flam och Horn också gjorde i denna bilaga var att beskriva någonting som de själva kallar för ett tredje alternativ. Det lyder helt kort: Den här diskussionen pekar mot ett möjligt tredje svenskt förhållningssätt till den inre marknaden, som skall förena vissa av fördelarna med de två analyserade alternativen. Det består av tre komponenter, en mer eller mindre ensidig svensk anpassning till de lagar och förordningar, produktstandards m.m. som kommer att gälla på den inre marknaden, att avskaffa tekniska och legala hinder för handel och faktarörlighet mellan Sverige och EG och ett effektivare inhemskt resursutnyttjande. Flams och Horns tredje alternativ var inspiration för mig när jag försökte beskriva ett ekonomiskt alternativ till EG-medlemskap. Sedan säger Carl Hamilton att vi inte kan påverka vare sig GATT eller någonting annat. Jag har ett mycket konkret exempel. Det förslag som den borgerliga regeringen nyligen har lagt fram om att minska u-hjälpen med en och en halv miljard har genast fått internationella effekter. Det har påverkat andra länder. De har tagit detta till intäkt för att dra ner biståndet i sina egna länder. Det visar att Sverige fortfarande kan spela en roll, tyvärr i detta fall en negativ roll. Vi har mycket större möjlighet att påverka GATT och andra organisationer fristående. Carl B Hamilton säger också att kapitalet kan spela ut oss mot andra länder, och det är riktigt. Det är ett mycket stort problem. Men det går precis lika fort att skicka i väg en miljard kronor från Som den spanske finansministern sade i ett stort tal för några veckor sedan är de här stora problemen globala. Problemen med kapitalets makt kan inte ens mötas på västeuropeisk nivå. De måste mötas genom internationella överenskommelser på FN nivå. Genom att demokratisera de olika ekonomiska institutionerna inom FN -- krav på det kommer i dag från u-länder -- kan man förhoppningsvis börja att bygga den motkraft till det internationella kapitalet som i dag är så i högsta grad av nöden.

Herr talman! Det jag inte riktigt förstod av debatten mellan Johan Lönnroth och hans meningsfränder var denna motsatsställning mellan att få ett globalt bättre fungerande handelssystem, för att ta det som ett exempel, och att förbättra handelssystemet och integrationen i Europa. Om man inte kan stå ut med att ha ett nära, intimt samarbete med sina europeiska grannar, hur tänker man då att man skall kunna utvidga samarbetet till länder utanför Europa? Man börjar väl ändå rimligen i sitt eget närområde. Detta är också t.ex. inskrivet i GATT:s stadga som en möjlighet. Johan Lönnroth tar upp frågan om biståndet. Om vi vill öka antalet påverkanskanaler på världens bistånd gör vi det bäst genom att delta i Europeiska gemenskapens biståndspolitik och inte genom att sitta hemma. Jag förstår fortfarande inte hur det handelskrig mellan EG och USA som hotar skulle kunna påverkas genom GATT. GATT är ju inte part i just den konflikten. Det är tyvärr så, att det hela har degenererat till att vara en bilateral förhandling. Avslutningsvis vill jag säga att den norrman från Bergen som Johan Lönnroth tidigare citerade är en av Norges mest framstående ekonomer och en mycket utrerad anhängare av norskt medlemskap i
Herr talman! Jag antar att Carl B Hamilton och jag talar om samma norrman, nämligen Viktor Norman. Jag lyssnade på honom förra året. Det är riktigt att han, som Carl B Hamilton säger, är en mycket varm EG-anhängare, men han sade också uttryckligen att man skall vara oerhört försiktig med att jonglera med dessa siffror. Carl B Hamilton anser att det jag säger om att sätta mitt alternativ om det globala handelssystemet och samarbetet emot alternativet EG är fel. Jag är faktiskt inte ensam om den här uppfattningen. Det finns en mycket stark uppfattning, inte minst i tredje världens länder, att inte bara EG:s utan över huvud taget de rika ländernas handelspolitik är djupt orättvis. Det finns beräkningar -- jag tror att det är GATT som har gjort dem -- som säger att ca 300 miljarder dollar i exportvärde berövas de fattiga länderna genom alla de handelsrestriktioner som den rika världen, och inte minst EG, reser mot de fattiga länderna. Här i Sverige lyckades vi häromåret genomföra ett avskaffande av multifiberavtalen, någonting som Carl B Hamilton själv varit en mycket varm anhängare av. Om vi tvingas med i EG är vi förmodligen tvungna att återinföra dessa djupt orättvisa begränsningar gentemot just de fattiga länderna. Många i de fattiga länderna upplever det just på detta vis. De sätter FN-samarbetet -- det globala samarbetet -- mot denna protektionistiska sammanslutning som de rika länderna nu håller på att bygga upp. Vi diskuterar EES-avtalet, så jag skall inte ge mig in på frågan om det militära samarbetet. Jag vill bara säga litet kort att också på det området är oron mycket stark utanför EG-länderna. Om det finns en risk för ett kommande världskrig -- vi får vid Gud hoppas att det inte blir något -- gäller den i så fall närmast ett krig mellan fattiga och rika länder. Jag är orolig för att ett svenskt deltagande på det planet sätter oss i motsatsställning till de fattiga länderna.

Herr talman! Ärade ledamöter! Många nya och gamla svenskar upplever det säkerligen som frustrerande att vi i dag står inför en omröstning om EES-avtalet. Opinionsundersökningarna visar på en klart ökande tveksamhet till EG i allmänhet och EU i synnerhet. EES-avtalet är enligt min mening ett suddigt kapitel, oss till skada och andra till vinning. Det är ett kapitel för sig med många tveksamheter. Jag värnar om rättvisa och trygghet för alla. Sverige bedöms utomlands efter hur vi tar vara på de minsta och de svagaste i vårt samhälle -- inte efter hur vi värnar om de starkaste. Ställ er på de svagas sida och rösta nej i dag! Sverige riskerar att bli ett s.k. lydrike under Europas marknadskrafter. Vi har ej kunnat få reda på den verkliga kostnaden för att gå med och vilken vinst man räknar med. Det är olyckligt och dumdristigt om den svenska riksdagen i dag fattar beslut om att anta EES-avtalet, utan att grundlagsmässiga och andra konsekvenser ens hunnit ordentligt övervägas. EES-avtalet leder in i Europeiska unionen, och Europeiska unionen blir skälet till tillskapandet av andra unioner i världen. Snart har vi handelskrig mellan unioner. Jag är för ett atlantiskt handelssamarbete med hela världen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda hemställer jag att riksdagen avslår propositionen.

Herr talman!

Men det anförande som statsrådet Dinkelspiel höll i dag gav inte något utrymme för detta, utan han fastslog att EES avtalet är ett steg in i EG/Europaunionen. Inget alternativ kom i fråga. För min del anser jag att det är viktigt att göra denna boskillnad och att svenska folket får förhandlingsresultatet presenterat för sig. Det är genom folkomröstning som saken skall avgöras. Det gäller att inte i förväg binda upp Sverige för ett medlemskap i Europaunionen på ett alltför långtgående sätt. I min EES-motion säger jag: ''Det finns mycket som tyder på att Europaunionen inte kommer att kunna realiseras i enlighet med Maastrichtavtalet. Danmark har redan sagt nej, och tvivlen växer i en rad andra länder, även i Sverige, på ett avtal som skapar alltför långtgående överstatlighet med djupa och onödiga ingrepp i ländernas självbestämmanderätt. Regelverket är så oöverskådligt och omfattande att risk finns för att endast en liten central byråkrati av tjänstemän kan behärska det. - Ett omtänkande är starkt påkallat för att på ett bättre, enklare och mindre ingripande sätt realisera grundtankarna om fri rörlighet för människor, varor tjänster och kapital inom den europeiska gemenskapen. Även EES avtalet lider av de brister som vidlåder Maastrichtavtalet liksom hela EGs rättssystem.'' Ett omtänkande är inte möjligt att åstadkomma utan att det kommer fram så starka reaktioner som möjligt mot Brysselbyråkraternas mastodontbyggnader. Dessa reaktioner har varit starka, främst i Danmark men också i Sverige, Norge, England, Frankrike och Tyskland.

Men utgångspunkten är inte den bästa, eftersom redan EES-avtalet enligt en översiktlig beräkning omfattar ca 75 % av vad EG/Europaunionen innebär. Dessa avtal är alltför långtgående.

Skulle ett tillfredsställande förhandlingsresultat när det gäller vår ansökan till EG inte kunna uppnås enligt de riktlinjer som jag nyss angav, är det enligt min mening inte möjligt att få en bred anslutning till vår Europapolitik. Det kommer i stället att bli en stark splittring i vårt land.

Jag kan inte komma ifrån intrycket att man från moderat sida vill använda EG-anpassning, EES avtal och EG-medlemskap som skäl för att genomföra ett nyliberalt systemskifte i Sverige -- och helst i hela Europa -- och därmed gradvis bryta ned den sociala välfärdsmodellen, det svenska folkhemsbygget. Jag vill gärna instämma i de varningsord som Hans Gustafsson här framförde om kapitalets makt, som dessutom kan spela en mycket stor roll. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att hänvisa till de invändningar som jag har gjort i min motion om lagvalsregeln, som jag anser inte bör genomföras. Jag vill också uttala mig för en restriktivitet när det gäller att omsätta EES-avtalet i svensk lagstiftning. Jag har även betydande invändningar mot de konkurrens och sekretessregler som finns och mot bristen på regler om miljövärn och miljökrav. Jag vill dessutom framhålla att den svenska offentlighetsprincipen är av ett omistligt värde. Meddelarskyddet får inte inskränkas som en följd av EES-avtalet. Jag säger gärna ja till Europa, till ett Europa som går de successiva reformernas väg. Det är en beprövad politik i vårt land, inte minst under socialdemokratisk ledning. Herr talman! Jag kan inte stödja regeringsförslaget och EES-kommitténs betänkande om godkännande av EES-avtalet och den föreslagna lagstiftningen. Med hänsyn till vad som har framkommit i debatten finner jag inte några skäl för att stödja yrkandet om återförvisning. Däremot stöder jag de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Hans Göran Francks anförande. Hans motioner har varit värdefulla och viktiga. Men jag är väldigt förvånad över hans slutsats, att han ändå inte ens vill att ärendet skall återförvisas för ytterligare beredning. Hans Göran Franck har en djupgående kunskap om offentlighetsprincipen. Om vår offentlighetsprincip skulle innebära att EG:s hemligheter läckte ut här i Sverige, säger det sig självt att en anslutning till EES-avtalet kommer att leda till att man inom EG blir mycket bekymrad över att EG:s hemligheter inte längre kan behållas. Så fort en myndighet här i Sverige har att göra med en EES-lag som också är tillämpbar i Sverige är det fråga om offentliga handlingar, eller också kommer den ena efter den andra handlingen att hemligstämplas. Det är egendomligt att Hans Göran Franck, visserligen med en del bekymmer, kan godta detta och anpassa sig till det. Sedan till frågan om meddelarskyddet. EG kommissionen har lagt fram ett förslag för att sätta stopp för de läckor som finns till lobbygrupper inom EG. I en ledare i DN från den 27 oktober 1992 står: ''Tanken i förslaget är att ett system med säkerhetstjänstemän ska byggas upp såväl i EG som i medlemsstaternas förvaltningar. Alla offentliganställda ska vara skyldiga att rapportera till dess säkerhetstjänstemän så snart de misstänker någon för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter''. Detta beslut är alltså inte fattat ännu, men EG kommissionen har lagt fram ett förslag om detta. Hur Hans Göran Franck då utan vidare -- inte utan vidare, han har ju kommit med en hel del invändningar här -- ändå så småningom kommer fram till att han skall godta detta med bara några mindre inskränkningar som följer av de socialdemokratiska reservationerna, som inte har någonting med sekretesslagar eller grundlagar att göra, är för mig helt obegripligt.
Herr talman! Det viktigaste jag sade i mitt anförande förbegick Birgitta Hambraeus, nämligen att jag inte stöder regeringsförslaget eller utskottsutlåtandet. Jag anser att övervägande skäl talar för att förslaget inte skall bifallas. Det är huvudpunkten, och det har jag utförliga motiveringar till som jag dels har angett i mitt anförande här, dels i de motioner som jag har väckt. Anledningen till att jag inte ser det som fruktbart med en återförvisning är närmast att jag inte kan finna att en återförvisning i detta sammanhang kommer att leda till någonting annat än att vi får samma förslag på riksdagens bord. Så har jag tytt den debatt som har ägt rum här i kammaren. Jag fäste mig då bl.a. vid Hans Gustafssons på många punkter mycket viktiga inlägg. Jag tycker alltså att en förutsättning för att man i detta sammanhang skall gå in för en sådan linje är att det kan leda till något resultat. När det gäller de övriga frågor som Birgitta Hambraeus här tar upp har jag i mina motioner, både den som gäller Sverige och EG och den som rör EES, framfört mycket starkt kritiska synpunkter. De har varit så kritiska att jag inte tycker att man skall godta EES-avtalet. Jag har i stor utsträckning anslutit mig till den starka kritik som lagrådet har fört fram och som också har kommit till uttryck från många handra håll.
Herr talman! Då kanske jag missuppfattade Hans Göran Franck. Hans Göran Franck yrkar alltså avslag på propositionen och kommer att rösta för ett avslag?

Herr talman! Man kan utan vidare konstatera att den debatt som förs om EES-avtalet, inte minst utanför detta hus, till stor del kommit att präglas av missuppfattningar och även rena osanningar. Vi har här kunnat bevittna en skrämselpropaganda ungefär som på den gamla goda tiden, höll jag på att säga. Jag erinrar mig Fältskärns berättelser, där pater Hieronymus, den dunkle jesuiten som stod bakom draperiet med dolken i högsta hugg för att sticka den i den oskyldige protestanten. Vi borde väl ha lärt oss litet mera i detta land. Det finns en del också utanför Sverige. Men hur som helst kan man konstatera att Konstitutionsutskottet har gjort en mycket noga prövning av EES-avtalet. Grundlagsenligheten har undersökts. Här har tidigare nämnts de offentliga hearingar som har förekommit. Konstitutionsutskottet har funnit att det inte finns någonting i EES-avtalet som skulle strida mot grundlagen. Det som vi nu har att diskutera är EES-avtalet och inte ett inträde som medlem i EG. Det är viktigt att man har det i minnet. Det är stor skillnad, inte minst på lagstiftningsproceduren, mellan vad som sägs i EES-avtalet och vad som gäller för en stat med fullt medlemskap i EG. Utmärkande för EG-rätten är att den griper direkt in i medlemsstaternas interna rättsordning och utgör en del av den inhemska rätten. Vidare tar gemenskapsrättsliga regler över de nationella bestämmelserna, och det gäller också grundlagsbestämmelser, i EG-länderna. Men en sådan överstatlighet finns inte på EES-området. Inom EES-området tar för vårt vidkommande alltid våra grundlagar över andra bestämmelser. Andra bestämmelser kan inte få en högre konstitutionell valör än vanlig lag. När det gäller stiftande av nya lagar skall vi komma ihåg att en EG-regel blir en EES-regel om det råder enhällighet i EES-kommittén. Sverige har alltså en vetorätt. Om ett beslut berör ett ämne där det är sagt att riksdagen skall godkänna beslutet, blir heller inte detta beslut giltigt förrän riksdagen har godkänt det. Vi kan alltså utan vidare plocka bort myten om att EG-regler automatiskt skulle gälla i Sverige. Så är det icke! Det finns några andra myter som också har tagits upp i olika sammanhang. En gäller lagvalsregeln, där det har sagts att EG-bestämmelser alltid har företräde. Så är det inte. Lagvalsreglen innebär, att om två svenska lagar av misstag råkar vara motstridiga -- dvs. att det finns en äldre lag och en nyare -- skall den lag som grundas på EES-avtalet tillämpas om inte motsatsen framgår av t.ex. ett riksdagsuttalande. En annan myt som finns i detta sammanhang är att offentlighetsprincipen, som tidigare avhandlades här, mer eller mindre skulle kunna försvinna. Så är det naturligtvis inte. Offentlighetsprincipen är en del av svensk rätt, och den är också ett av de instrument där vi står som exportörer. Danmark, Nederländerna och Frankrike är exempel på länder där detta synsätt kommit att bli mer och mer gällande. Men i övrigt är det riktigt att offentlighetsprincipen inte har något hemmahörighet på kontinenten. Den har kommit att få det i Danmark, men också där fanns den inte tidigare. Det är en östnordisk tradition i Sverige och Finland. Men behöver vi då inte göra några ändringar i sekretesslagen? Jo, det måste vi, och det kommer riksdagen snart att få ta ställning till. Förslag kommer att ligga på riksdagens bord mycket snart. Som också framgår av EES-utskottets betänkande finns bland de paragrafer som man kommer att ändra 8 kap. 6 §, och där är det framför allt två grupper som berörs. Det är när det gäller enskildas affärs och driftsförhållanden samt uppfinningar och forskningsresultat som meddelarfriheten inte kommer att gälla om den enskilde riskerar att lida skada. Den andra gruppen gäller andra ekonomiska och personliga förhållanden som gäller för den som har affärsförbindelser, eller liknande förbindelser, med EG. Det är alltså en utökning av den enskildes trygghet och säkerhet som det är frågan om här, men undantagen finns redan tidigare. Det förutsätts också att regeringen noggrant följer problemen. Herr talman! EG kom till för att skydda freden och friheten i Västeuropa. Hadar Cars erinrade sig i sitt inledningsanförande hur han som ung var ute och reste i efterkrigstidens Europa. Jag har liknande hågkomster. Det utgör kanske grundvalen för mitt sätt att se på dessa ting. Det var ett sönderbombat och sönderslaget Europa där kommunismen hade trängt ända fram till hjärtat av Europa. Det var ett Europa som inte hade någon annan möjlighet än att via ett enande återigen ta sig upp. Jag blev en övertygad europé redan på 50-talet. Ian Wachtmeister ironiserade förut över att Nic Grönvall hade sagt att Moderata samlingspartiet kanske är det mest europeiska partiet. Vi kan nog med ganska stor rätt säga att vi är det. Redan 1962 var jag med om att utkämpa en valrörelse där just anslutningen till Europa var en av de frågor som togs fram i första rummet. EES är ett stort steg på vägen, men det är inte steget. Till skillnad från Hans Göran Franck är det min intensiva förhoppning att Sverige snart skall vara en fullvärdig medlem av de europeiska gemenskaperna. Jag är till skillnad från Hans Göran Franck inte rädd för Europa. I Europa ser jag möjligheterna för framtiden, inte minst för ungdomen. Hans Göran Franck talar om det eländes elände som han tror skall växa fram i Europa. Har han aldrig hört talas om den sociala dimensionen? Han borde kanske tala litet grand med sina socialistiska partifränder. Jag har en känsla av att varken Jacques Delors, Mitterrand eller Björn Engholm i Tyskland är så särskilt tilltalade av att utan vidare förpassas till någon slags andra-rangs-tillvaro, såsom Hans Göran Franck målar ut det. Det är först när Sverige får ett fullvärdigt medlemskap i de europeiska gemenskaperna som vi kan göra oss gällande som de européer vi är och få ett ökat inflytande, men även ett ökat ansvar. Vi skall inte vara rädda för det ansvaret.
Herr talman! Birger Hagård började med att påstå att vi som inte anser att vi i dag skall säga ja till EES-avtalet bedriver en oerhörd skrämselpropaganda. Men när han sedan skulle exemplifiera denna oerhörda skrämselpropaganda blev argumenteringen kanske litet svagare. Han säger att det finns en myt som han vill försöka avliva, nämligen den att vi automatiskt skall ta över EES-lagar. Sedan hänvisar han till att de nya lagar som vi behöver ta över skall godkännas enhälligt i en gemensam EES-kommitté. Men, Birger Hagård, är inte de 1 500 rättsakter som vi nu lovar att följa och lagstifta efter och som våra myndigheter skall följa någonting som vi faktiskt får lov att anpassa oss till? Alla propositioner som ligger på riksdagens bord nu hävdar åtminstone att vi på grund av EES-avtalet är tvingade att lagstifta på dessa sätt. Är inte detta ett tvång? Vi kan naturligtvis säga nej och upphäva EES-avtalet, men det är ett mycket stort steg att ta. Jag är ingalunda grundlagsexpert, men det är uppenbart att man är oense här. Advokaten Percy Bratt -- som själv är varm förespråkare för medlemskap i EG, om jag förstått saken rätt -- kritiserar den offentliga utfrågning som konstitutionsutskottet och EES-utskottet anordnade tillsammans i somras därför att den var så ytlig. Han menar alltså att vi inte alls har belägg för att vår grundlag kan hävda sig mot EES reglerna om vi säger ja till EES-avtalet som det nu ligger. Jag hoppas att Birger Hagård har rätt när han säger att offentlighetsprincipen kommer att sprida sig mer och mer även i EG. Det finns tecken på detta. EG-länderna diskuterar ju mycket kritiskt sin egen uppbyggnad och menar att hemlighetsmakeriet är fel. Den sortens krafter finns. Det finns också krafter som vill öka hemlighetsmakeriet och stoppa läckorna, som jag har citerat förut. Om vi tror att andra skall ta över vår offentlighetsprincip är det ganska viktigt att vi inte själva redan nu överger den. Jag har hävdat att man i praktiken börjar urholka vår offentlighetsprincip genom att hemligstämpla sådant som man säger hör till förhandlingsarbetet, när det i själva verket är myndigheternas utlåtande som har lämnat myndigheten. Man hemligstämplar mer än vad som behövs.
Herr talman! Jag trodde att Nic Grönvall hade klarat ut hur det förhåller sig med dessa 1 500 EES regler. Det är i flertalet fall frågan om direktiv. Dessa direktiv utgör en målsättning. Man vill uppnå olika saker, men sedan lämnar man åt de nationella parlamenten att använda metoderna och den lagstiftning som är lämpligast i det egna landet. I många fall är det också minimikrav som ställs. Där står det de olika länder fritt att ha en hårdare lagstiftning. Dessa 1 500 EES-regler är framförhandlade i det avtal som vi nu har att ta ställning till. Det är inte något särskilt orginellt med detta. Andra avtal som Sverige också har ingått innehåller också regler av olika slag, även om kvantiteten i det här fallet är betydande. Birgitta Hambraeus får ursäkta, men advokaten Bratt kan knappast stå som den stora ledstjärnan i det här sammanhanget. Vi har även sett exempel på andra mytbildningar. Jag vill erinra om den artikel som var införd i Dagens Nyheter i går. Den talade om att EES och tryckfrihetsförordningen var motstridiga. Så är inte fallet. För att göra en lång historia kort är det här frågan om att ägaren till en periodisk skrift skall vara svensk medborgare, dvs. svensk juridisk person. Den ansvarige utgivaren skall vara svensk medborgare och bosatt i landet. Det är huvudprincipen. Men 1991 fick vi ett undantag. Numret på lagen var 559. Ägare och utgivare kan vara utlänningar, men måste vara bosatta i Sverige. Man kan möjligen kritisera bosättningen i Sverige och säga att detta är ålderdomligt. Det hänger å andra sidan samman med att vi har en särskild ansvarighetskedja på tryckfrihetens område. Sedan kommer vi också att ändra aktiebolagslagen, vilket gör det möjligt för utlänningar att utan vidare upprätta företag i Sverige. Ingenting hindrar en utlänning från att utge en tidning i Sverige, men den ansvarige utgivaren skall vara bosatt i landet. Detta är inte något som torde strida mot etableringsfriheten. Detta slogs upp som något stort och betydelsefullt i sammanhanget, vilket det alltså inte var. Det var, som så mycket annat, en ballong som man lätt kunde sticka hål på. Låt oss till sist hoppas att offentlighetsprincipen sprider sig. Det kanske inte är så dumt att på det viset ha tummen på ögat på myndigheter i olika sammanhang. Men den enskildes säkerhet och trygghet är också en viktig princip som vi inte får bortse ifrån.
Herr talman! Det är riktigt att det är skillnad på direktiv och förordning. Jag har dock inte lyckats lista ut hur många av dessa 1 500 regler som är direktiv, hur många som är förordningar och hur många som är på lägre nivå. När det gäller direktiven har vi ändå ett visst utrymme, men jag är övertygad om att Birger Hagård håller med om att de begränsar vår frihet att stifta lag i detta ämne. Vi måste alltså hålla oss inom EG:s direktiv. Jag är litet förvånad över Birger Hagårds sätt att presentera sekretesslagen. Han säger att den snart kommer till vårt bord. Den har i själva verket legat där i 14 dagar. Motionstiden gick ut i går. Jag lämnade en motion om ändringarna i sekretesslagen. Detta gäller inte enbart enskilda personers legitima rätt att behålla sitt privatliv. Man aviserar här att det så småningom skall komma andra regler. Om propositionen antas utan anmärkningar, har vi bundit oss, såvitt jag förstår, vid att regeringen kan föreslå ändringar i sekretesslagen. Birger Hagård talade i sitt första anförande om fred och situationen i Västeuropa fram till andra världskriget och att det var detta som drev honom till att vilja ha EES-avtalet. Men, Birger Hagård, andra värdskriget är slut. EG har, vad jag förstår, verkligen lyckats så till vida att Tyskland, Frankrike och England inte kommer att förklara krig mot varandra igen. Det är riktigt. Men det är inte det som är dagens problem. I dag har vi de fruktansvärda problemen i Östeuropa, dvs. ekonomiska problem och etniska konflikter. Där är ESK en viktig faktor. Jag tror inte alls att EG:s ingripanden i Jugoslavien har varit särskilt fredsbevarande. Vidare är den stora fredsfrågan på jorden konflikten mellan nord och syd -- mellan de fattiga och de rika. Jag är inte alls säker på att Sverige gör mest nytta med att avstå sin självständiga röst i världen och gå in tillsammans med de gamla kolonialmakterna på nords sida för att därmed lösa de konflikterna.
Herr talman! Ja, det är alldeles riktigt. Jag trodde att ni i Centern också hade klarat ut att alla regler naturligtvis inskränker friheten. Vi hade tidigare Ulf Dinkelspiels exempel från fotbollsmatchen. Det är alldeles givet att om alla springer omkring och gör vad de vill har de i och för sig största möjliga frihet. Men det är inte särkert att spelet blir så förfärligt effektivt. I det här fallet har vi valt att inskränka vår frihet i det hänseendet. Men många av reglerna har funnits redan sedan tidigare. Det skall vi också komma ihåg. Visst, varje lagstiftning och regel, som kanske är nödvändig för att fördjupa det internationella samarbetet, måste naturligtvis inskränka Birgitta Hambraeus, min och andra medborgares frihet. Men det kanske ger oss något som kan vara mer värt. Det var roligt att höra Birgitta Hambraeus ändå medge att EG har lyckats. Två ärkefiender, Frankrike och Tyskland, lever nu i endräkt. De länder i Västeuropa som frivilligt ingick en gemenskap avstod från en del friheter. Dessa länder inom EG står som ett mönster för världen i övrigt. Det är dit vi skall ansluta oss för att inte bli en liten isolerad avkrok i världen där de röda stugorna och knätofsen blir tongivande. I stället skall vi med kraft delta i ett gemensamt arbete för hela Europas framtid. Vi hör nu till Europa. Jag är stolt över att vara svensk, och jag är också stolt över att vara europé.

Herr talman! Det är inte minst det sätt som Birger Hagård agerar och argumenterar på som har medverkat till att det finns ett så starkt motstånd inte bara här i Sverige utan också i andra länder. Det finns en tvärsäkerhet i hans argumentering som får rakt motsatt effekt. Det som är särskilt oroande är det sätt på vilket man från moderat sida driver dessa frågor. Det skapar en misstro mot att förhandlingarna om vår EG-ansökan kommer att ske på ett sätt som leder till tillfredsställande resultat. Det finns en rad frågor som måste lösas. Det här skapar också misstro när det gäller hur man verkligen kommer att skapa de förbättringar som är erforderliga i EES-avtalet. Det finns all anledning för Birger Hagård att vara mera lyhörd för de invändningar som har kommit fram här. Det här kan ju göra saken ännu sämre. Striden gäller inte ett europeiskt samarbete. Striden gäller på vilka villkor detta skall ske. Hur skall avtalen se ut, oavsett om det gäller Maastricht eller EES? Här har man inte i tillräcklig grad beaktat de synpunkter som är viktiga och som har kommit fram i debatten. Det gäller t.ex. de juridiska synpunkterna från Lagrådet, som jag inte tycker är tillgodosedda i tillräcklig grad. Det gäller t.ex. det Hans Gustafsson sade om inskränkningar i den kommunala självstyrelsen och det jag har sagt om offentlighetsprincipen. Men det här gäller också -- vilket jag är övertygad om kommer att komma fram i debatten -- miljöfrågor och annat. Den utväg jag ser i det hela är en omprövning. Den omprövningen bör ske redan nu bland de ledande i EG. Detta får inte bli en byråkratisk mastodont, som på det viset helt motverkar syftet med en mycket viktig europeisk integrering och ett samarbete.
Herr talman! Vi diskuterar inte anslutningen till EG utan till EES-avtalet. Däremot hoppas jag gärna att detta leder fram till en ny debatt om några år om ett inträde i EG. Hans Göran Franck säger att vi skall tala om för de ledande i EG vad de skall göra. Det är kanske litet väl ambitiöst. Det påminner mig om en artikel som lär ha stått i Vimmerby tidning en gång i tiden. Där stod: ''Vi har vid upprepade tillfällen varnat herr Bismarck.'' Jag vet inte om vi är i den situationen att vi skall göra så nu. Hans Göran Franck må gärna hysa misstro mot mitt engagemang för det förenade Europa. Jag skall gärna lyssna hur mycket som helst på honom -- inte minst vid de trevliga middagar som vi kan äta i europeiska sammanhang. Men Hans Göran Franck må samtidigt ursäkta att han har litet svårt att övertyga mig när han inte ens har lyckats övertyga sina egna partivänner i vare sig konstitutionsutskottet eller EES-utskottet. Då får Hans Göran Franck finna sig i att vi ser med viss misstro på hans synpunkter.
Herr talman! Den stora frågan är inte den misstro som kan finnas mellan olika ledamöter eller ens inom partier. Den stora frågan är att det finns en misstro bland majoriteten av det svenska folket. Det är den misstron som det gäller att ta ställning till. Hur skall man bära sig åt för att kunna åstadkomma ett rimligt europeiskt samarbete som kan förankras bland folket? Det är inte bara en majoritet i Sverige som har denna kritiska inställning. Den växer runt om i Europa. Det minsta man kan begära av de ledande inom EG och de som har ansvar för förhandlingarna med EFTA om EES-avtalet är att de är lyhörda för de krav som finns angående omprövningar och förändringar. Jag menar att det både politiskt, socialt och juridiskt har gått alldeles för långt. Om man hade valt de successiva reformernas väg hade man kommit i en bättre position i dag. Birger Hagårds dilemma är att han rusar åstad och driver på i alldeles för hög grad, vilket har fått den motsatta verkan bland befolkningen.
Herr talman! Hans Göran Franck borde vara riktigt nöjd. Det är faktiskt i hög grad fråga om successiva reformer när det gäller Sveriges undertecknande av EES-avtalet. Det är en fråga som har stötts och blötts i 30 år. Kan det vara mer successivt? Jag tror inte att man skall fästa så stor vikt vid opinionsundersökningar. I så fall skall man analysera dem ordentligt. Jag tror inte alls att majoriteten av svenska folket skulle säga nej till Europa. Däremot är de misstrogna mot Maastrichtfördraget. Det kanske beror på att danskarna med en knapp majoritet sade nej till Å andra sidan är Maastrichfördraget i stor utsträckning luddigt. Det finns allt som talar för att det kommer att preciseras under den närmaste tiden. Det är nog nödvändigt. Då blir den stora frågan hur Hans Göran Franck skall bära sig åt för att propagera och övertyga människorna om vår samhörighet med Europa -- som han tydligen inte vill säga nej till.

Herr talman! Många har redan i debatten betonat betydelsen av det beslut vi skall fatta i dag och framhållit att det är det mest omfattande beslut som Sveriges riksdag har haft att ta ställning till. Jag måste erkänna att jag själv känner en viss fasa för att vi skall fatta ett sådant omfattande beslut i dag. I princip anser jag att inget organ borde fatta ett sådant beslut där nästan ingen kan överblicka helheten. Jag tror på en utveckling av samhället som härstammar från ett organiskt framväxande. Med EES-avtalet kommer vi att förändra det svenska samhället på en mängd områden i ett slag. Det gör vi utan att vi egentligen haft en debatt som i någon större omfattning engagerat de svenska medborgarna. Det är först nu de senaste veckorna som debatten tagit fart. Det beklagar jag. Ett fåtal personer, experter och riksdagsledamöter har dock följt den här processen som pågått i flera år. Problemet med experterna är att de oftast bara är insatta i sina specialområden. Vem har helhetsbilden? Trots att jag känner mig mycket tveksam till att fatta beslut på det här sättet så kommer jag ändå att rösta ja. Nu gäller det att ta ställning till den inre marknaden eller ej. Jag röstar ja därför att jag är positiv till principerna i avtalet som bygger på de fyra friheterna. Jag är positiv till att man river ner gränser och försvagar nationalstatens betydelse. Nu handlar det inte bara om de fyra friheterna utan också andra friheter, t.ex. friheten att ta del av offentliga handlingar. Det handlar också om offentlighetsprincipen. Sverige är unikt på det här området och har en mycket lång tradition. Redan 1766 antogs tryckfrihetsförordningen, som därmed är världens äldsta mer utförliga lag på tryckfrihetens område. Den ledde till att censur avskaffades förutom på det teologiska området. 44 år senare antog den svenska riksdagen 1810 års tryckfrihetsförordning, som fick karaktären av grundlag. Risken är att vi genom EES-avtalet tvingas tumma på offentlighetsprincipen och ändra grundlagen. Det kan krävas att vi gör ett tillägg i förordningen. Jag anser inte att vi skall acceptera en inskränkning i offentlighetsprincipen. Flera statsråd, bl.a. justitieministern, har i artiklar och uttalanden givit sken av att vi kan behålla offentlighetsprincipen. Reidunn Laurén skrev t.ex. i en artikel i Svenska Dagbladet den 10 oktober att visserligen skulle EG-direktiv när det gäller den personliga integriteten kunna sätta vissa krav, men det fanns ingen anledning att oroa sig över detta eftersom det pågick en debatt om denna fråga i Europaparlamentet. Sedan drog hon slutsatsen att det finns ''ingen anledning att ta upp dessa frågor i de kommande medlemskapsförhandlingarna''. Det är sant att det har pågått en livlig debatt om förslaget till EG-direktiv om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter. Kommissionens förslag har diskuterats av parlamentet och nu finns ett reviderat förslag som överlämnades till ministerrådet i förra månaden. Rådet väntas fatta beslut i ärendet i slutet av 1993. Direktivet har tre års implementeringstid, dvs. det handlar om fyra år fr.o.m. nu. Då kan vi tvingas tumma på offentlighetsprincipen, om vi inte agerar kraftfullt redan nu. Många EG-länder och även EFTA-länder förfasar sig över Sveriges offentlighetsprincip och uppfattar den som en kränkning av den personliga integriteten. I många länder har man en helt annan tradition och ett betydligt mindre öppet samhälle än vad vi är vana vid. I EG-direktivet väger den registrerades intressen tyngre än det offentligas intresse. Det är där konflikten ligger. EES-avtalet innebär inte bara att Sverige måste anpassa sig till EG:s nuvarande lagstiftning vad gäller EES-området. Genom den s.k. lagvalsparagrafen förbinder sig Sverige att även överföra kommande EG-direktiv till svensk lagstiftning. Därför är det viktigt att vi kritiskt granskar EG-direktiven vad gäller t.ex. personlig integritet. Det står i förslaget till EG-direktiv att EG-länderna förbinder sig att inte utbyta information med länder som inte har en tillräckligt stark skyddslagstiftning vad gäller den personliga integriteten. Med ett fritt flöde av varor, tjänster, personer och kapital följer också ett informationsutbyte. Det är här problemet uppstår. Jag anser att det är angeläget att Sverige hävdar sin offentlighetsprincip, som under århundraden varit en mycket viktigt hörnsten i vår demokrati. Den kan inte bara viftas bort. Våra ansvariga ministrar och statsråd måste på ett helt annat sätt än hittills hävda denna princip. Ulf Dinkelspiel sade i morse att Sverige skall strida för väsentliga värderingar i det svenska samhället. Det tar jag som intäkt för att EG-ministern kommer att med all kraft hävda vår offentlighetsprincip i de kommande förhandlingarna. EES-utskottet har inte enligt min mening tillräckligt kraftigt tagit ställning för att bevara vår offentlighetsprincip utan negligerar problemet. Man konstaterar bara att det inte finns någon grund för de farhågor som finns beträffande offentlighetsprincipen. Jag delar inte den uppfattningen. Det finns fog för de farhågor som t.ex. svenska journalister har när det gäller att få ta del av myndigheters handlingar. Jag tycker inte att Sverige är världsbäst på allting, som man kan få intryck av när man hör vissa EG motståndare argumentera för sina ståndpunkter. Jag tycker att vi också har mycket att lära av andra länder. Men när det gäller offentlighetsprincipen är Sverige ett föregångsland. Den måste vi slåss för! Detta är inte ett problem som är som en ballong, som man lätt sticker hål på.

Herr talman! Jag vill gärna säga till Ingela Mårtensson att jag tycker att det är värdefullt att hon så starkt understryker att vi skall slå vakt om svensk grundlag och inte minst de principer för offentlighet, tryckfrihet och annat som har att göra med informationsfriheten, som vi alla tycker är utomordentligt viktiga. Jag är säker på att de övriga ledamöterna i EES-utskottet delar min uppfattning i detta avseende. I den granskning som riksdagens olika utskott har gjort av EES-avtalet har mycket klart framgått att avtalet på dessa punkter inte strider mot svensk grundlag. I propositionen har också framhållits att om det, mot all förmodan, skulle förhålla sig så att någon paragraf i EES-avtalet kunde komma i konflikt med någon paragraf i grundlagen, är det grundlagen som gäller. EES-utskottet har i huvudsak stött sig i sitt yttrande på det som konstitutionsutskottet har anfört. Det ligger också till grund för EES-utskottets hemställan till kammaren på denna punkt. Jag vill än en gång understryka att det i sak inte finns någon motsättning mellan å ena sidan det som Ingela Mårtensson sade här när det gäller kravet på och behovet av att slå vakt om svensk grundlag och å andra sidan det som ledamöterna i EES-utskottet anser. Jag är säker på att jag kan tala för allihop.
Herr talman! Jag är medveten om att den debatt som har pågått i EG-parlamentet när det gäller EG direktivet om personlig integritet har varit livlig. Det har inte varit fastslaget hur direktivet skall se ut. Nu har det kommit, helt nyligen. Det har kanske inte funnits möjlighet för EES-utskottet att ta med det i sin diskussion. Det kommer att påverka Sverige på sikt. Det gäller även om vi inte har ett EES-avtal. Om vi skall ha ett informationsutbyte med länderna i EG, kommer det att kräva att vi har en skyddslagstiftning som de accepterar. Annars kommer vi inte att kunna delta i något informationsutbyte. Det är viktigt att vi uppmärksammar detta problem och slåss för de värderingar som vi tycker är väsentliga i det svenska samhället. Vad jag ville säga i mitt anförande var att det är viktigt att våra företrädare i förhandlingar och de som uttalar sig utåt inte bara negligerar detta med offentlighetsprincipen och säger att det inte är något problem. Det är ett problem. Jag har kommit i kontakt med det genom att jag sitter i Datalagsutredningen. Där diskuterar vi en ny datalag. Det är ett rellt problem, hur vi skall tackla det hela. Det är viktigt att vi alla slår vakt om offentlighetsprincipen, också utåt i debatterna.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att jag är positiv till ett EES-avtal. Vi ser emellertid hur en växande skepsis mot Sveriges anslutning till EG breder ut sig i landet. Jag tror inte att det i första hand beror på sympatier för nej-sidans argument. Det är snarare ett uttryck för en misstro mot ja-sidans sätt att hantera frågan. Flertalet människor har uppfattat EG problematiken som frågor gällande enbart friare utbyte över gränserna av vad slag det vara må. Ansvaret för att det har blivit så vilar i hög grad på massmedia, som faktiskt ända fram till för en vecka sedan fokuserade allt intresse på snus och julglögg. När man så anar att EG berör oerhört mycket mer i vårt samhälle börjar man ställa frågor. Svaren på dessa frågor har ofta uppfattats som ofullständiga eller undvikande. Om det finns någonting som får oss människor att bli misstänksamma och motsätta oss förändringar, så är det känslan av att vi undanhålls information. Jag skall bara ta ett exempel. Jag väljer också frågan om offentlighetsprincipens vara eller icke vara. Den debatten kretsar nästan uteslutande kring sekretessen i EES-förhandlingarna. Men offentlighetsprincipen berör ett mycket större område i vårt samhälle än bara EES De principer som gäller inom EG i fråga om offentlighet, meddelarskydd, sekretess osv. skiljer sig från vad vi tillämpar. Om detta är bra eller dåligt ur svensk synpunkt kan man inte tvärsäkert uttala sig om utan att känna till bakgrunden till förhållandena inom EG. Gör vi det, kommer många av oss att ha förståelse för EG:s principer. Vår offentlighetsprincip utgår från att det allmännas insyn prioriteras framför skyddet för den personliga integriteten. Eftersom statens intressen förutsätts vara legitima och överordnade den enskildes intresse, anser vi det helt naturligt att det allmänna har långtgående insyn i privata förhållanden och att dessa uppgifter får ges offentlighet. Det är en uppfattning som är starkt präglad av de gångna 60 årens socialistiska tänkande. Uppgifter om den enskildes inkomst, förmögenhet, utbildning, förekomst i straffregister, religionstillhörighet, familjeförhållanden osv. ges offentlighet sedan de registrerats i taxeringskalendern, kyrkobokföringsböcker och dylikt. Inom EG har man lärt en annan läxa, nämligen att den goda staten kan vara synnerligen ond. Hitler, Stalin och Mussolini utsatte miljontals människor för obeskrivlig brutalitet. Deras regimer utnyttjade statsmaktens insyn i medborgarnas privatliv på ett sätt och för ändamål som saknar motstycke i En påminnelse om hur lätt detta kan upprepas fick vi när Stasis arkiv blev kända. Att de innehåller uppgifter om hundratals svenskar, sammanställda med hjälp av våra offentliga register, vill vi inte låtsas om. Ändå är det bara några år sedan våra flygvapenpiloter uppvaktades av polska tavelförsäljare. Hos EG:s grundare var den bärande tanken att man till varje pris måste förhindra att 1900-talets grymheter mot enskilda individer kan upprepas. Konventionen om de mänskliga rättigheterna, tjänar just det syftet. Till skillnad från hos oss får därför inom EG allmänintresset, dvs. statens intresse stå tillbaka för skyddet av den enskildes integritet. Jag är övertygad om att flertalet svenskar delar EG:s syn på den personliga integritetens värde framför statsmaktens insyn. Därmed måste man emellertid också acceptera en annan avvägning mellan offentlighet och sekretess än den vi vant oss vid. Min motion tar fasta på den rättsosäkerhet som kommer att råda inledningsvis, sedan EES-avtalet trätt i kraft. Svenska lagar kommer att stå i strid med EES-bestämmelser, och ingen vet säkert vad som egentligen gäller, eftersom EES-lagen är, vågar jag säga, synnerligen oklar på avgörande punkter. I motionen yrkas att ingen skall kunna straffas enligt svensk lag därför att han följt EES Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till EES-lagens 5 §, den s.k. lagvalsregeln. Den säger att EES-lagen tar över annan svensk lag. Av förarbetena framgår emellertid att detta inte gäller i fråga om grundlagen. Den första versionen av lagvalsregeln underkändes av lagrådet. Den nu gällande versionen är i sak identisk med den ursprungliga. Denna senare version har inte granskats av lagrådet och följaktligen heller inte godkänts av lagrådet. För att EES-avtalet skall kunna uppfyllas, krävs att Sverige gör ändringar i grundlagarna. Detta är omöjligt av tidsskäl. Utskottet hävdar att enligt EES-avtalets protokoll 35 fordrar avtalet inte ''att någon normgivningskompetens'' -- dvs. institutioner''. Med andra ord: Ingen skall kunna tvinga Sverige att ändra sina grundlagar. Detta är emellertid halva sanningen. Av protokoll 35 framgår nämligen dessutom att Sverige förbinder sig -- jag understryker förbinder sig -- att om nödvändigt ändra även grundlagarna. Skillnaden mellan att avtalet tvingar oss eller att vi förbinder oss att ändra grundlagarna är i praktiken obefintlig. Mest anmärkningsvärt är emellertid att protokoll 35, trots allt resonemang omkring det, över huvud taget inte införlivats genom EES-lagen. Alltså kan ingen åberopa protokoll 35 inför svensk domstol. Vad som skett är således, att när man insett att Sverige inte kan uppfylla en av EES-avtalets mest fundamentala bestämmelser, har man helt enkelt ersatt den med en hemmagjord lagvalsregel som inte ens lagrådet godkännt. Jag menar att detta om något bäddar för framtida rättstvister. Anta att en svensk journalist publicerar hemligt material som drabbar person eller företag i Tyskland. Den som har drabbats åberopar EG rätten och kräver att journalist och uppgiftslämnare ställs inför rätta. Svenska staten hävdar att svensk grundlag inte tillåter detta. Då hävdar motsidan att EES bestämmelsen gäller i Sverige, med hänvisning till protokoll 35, varpå Sverige förklarar att protokoll 35 aldrig införlivats. Jag tror att var och en kan ana hur den processen slutar. Eller anta, som vi hörde nyss, att en tidning utser en i England bosatt till ansvarig utgivare. Detta är icke tillåtet enligt svensk grundlag. Enligt EES bestämmelserna skall det vara tillåtet. Jag menar att detta är något att tänka på i det fortsatta EG-arbetet. Såväl journalister, uppgiftslämnare som alla andra kommer att tvingas följa EG-rättens bestämmelser, även när de strider mot svensk lagstiftning. Det är ju om detta hela Eftersom vi inte hinner ändra våra grundlagar innan EES-avtalet träder i kraft, måste medborgarna skyddas på annat sätt, till dess grundlagsändringar har genomförts.

Herr talman! Jag tänker ta kammarens tid i anspråk några minuter för att säga några ord om jämställdheten och kvinnorna. Ian Wachtmeister sade för ett par timmar sedan att han skulle prata om kvinnor, men jag tycker inte att det blev så speciellt mycket av det. Det blev något om den där franska kvinnan, och sedan övergick han ganska snabbt till snus, alkohol, ölburkar och allt vad det var. Men Ian Wachtmeister, som inte är här just nu men som brukar vara väldigt kritisk mot att ledamöterna inte är i kammaren, kan känna sig helt lugn, för i de flesta av riksdagens partier är vi ganska många kvinnor som hittills har bevakat och även fortsättningsvis kommer att bevaka kvinnornas intressen i olika politiska frågor. Herr talman! EES-utskottet har vid en offentlig utfrågning den 20 augusti tagit upp just frågan om jämställdhet. Det vi kanske mest tar upp i dagligt tal när det gäller jämställdheten är kvinnornas möjlighet till arbete och till social service i form av exempelvis barnomsorg och åldringsvård som förutsättning för att kunna arbeta utanför hemmet. Vi tycker nog alla att det belystes ganska väl vid utfrågningen. Det framkom att såväl kvinnor som män kommer att få tillgång till den inre marknaden som arbetsfält, sedan Sverige har undertecknat EES avtalet. Däremot kan man nog anta att kvinnorna inte kommer att utnyttja den möjligheten i samma omfattning som männen. Det hänger ofta samman med de traditionella könsrollerna, exempelvis att kvinnor tar ett större ansvar för barnen. Kvinnor är ofta mycket beroende av en väl utbyggd och fungerande gemensam sektor. Dels är det många som har sitt dagliga värv inom den gemensamma sektorn, dels är man beroende av t.ex. barnomsorg för att kunna arbeta. I vilken mån den sociala servicen skall finansieras med offentliga medel, liksom om verksamheten skall bedrivas i privat eller offentlig regi, är helt och hållet en inrikespolitisk fråga. Det finns inga EG föreskrifter om detta, och EES-avtalet innebär inte någon harmonisering när det gäller skatte-, familjeeller socialpolitik. Det är många som anför att Sverige genom EES avtalet sannolikt får en bättre samhällsekonomi, vilket i sig är en förutsättning för att behålla och utveckla den svenska välfärden. Det är då i sin förlängning också positivt för kvinnorna. I EG:s medlemsländer ökar just nu andelen kvinnor som förvärvsarbetar. Man kan säga att utvecklingen ganska mycket liknar den som vi har haft på svensk arbetsmarknad de senaste decennierna. Det finns också ett stort intresse ute i Europa för svenska erfarenheter av jämställdhet. Samarbete kan helt klart ge oss nya erfarenheter och impulser för vårt eget fortsatta jämställdhetsarbete. Utifrån vad utskottet har kunnat inhämta betyder inte ett svenskt tillträde till EES-avtalet att kvinnornas situation i Sverige och jämställdhetsarbetet kommer att påverkas negativt. Men naturligtvis är det fortfarande på det sättet att utvecklingen beror helt på våra egna ambitioner på området. När man möter kvinnor ute i vardagen, märks det att det finns en stor osäkerhet. Det finns en oro för framtiden. Hur blir det med jobben? Hur blir det med barnomsorgen? Kommer vi att tvingas tillbaka till hemmen till oavlönat arbete? Det är ganska vanliga frågor som man möter. Den oron tycker jag att vi måste ta på allvar. Man har också svårt att skilja på EES, EG, EU och allt vad det nu kan vara. Det är inte konstigt att det är på det sättet. Men jag anser att det är allas vår gemensamma uppgift att föra ut informationen om vad EES verkligen innebär för kvinnorna. anslutning till EES-avtalet har EFTA-länderna kommit överens om bildandet av vissa nya institutioner som kommer att få en viktig uppgift såväl för det interna samarbetet inom EFTA som för samarbetet med EG inom EES-avtalets ram. Jag anser att det är viktigt att dessa nya institutioner får en jämn könsfördelning. Det är viktigt att få med både kvinnors och mäns erfarenheter i det arbetet. Det är faktiskt också en symbolisk fråga. Eftersom det ofta är kvinnor som känner oro och osäkerhet, är det viktigt för kvinnor att veta att det finns en stor andel kvinnor med i det fortsatta arbetet. Herr talman! Låt mig avslutningsvis beröra något som Gudrun Schyman sade på förmiddagen. Hon talade om arbetsmarknadspolitiken och arbetsrätten, och eftersom jag tycker att det är två områden som har ganska stor betydelse för kvinnorna vill jag ta upp den delen. Gudrun Schyman var kritisk mot att arbetsmarknadsutskottet inte hade tittat på konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken och arbetsrätten i arbetet med EES. Men om man nu tar sig tid att läsa propositionen, arbetsmarknadsutskottets yttrande och EES utskottets betänkande, skall man finna -- det står ganska tydligt och klart -- att vi inte behöver ändra inriktning på vare sig arbetsmarknadspolitiken eller arbetsrätten för att delta i EES-samarbetet. Jag anser faktiskt att vi som svenskar skall stå upp för det vi har åstadkommit på det området.Vi skall stå rakryggade i förhandlingarna om ett medlemskap med krav om att få behålla den svenska modellen. Men i dag tar vi inte ställning till det, utan i dag tar vi ställning till EES-avtalet, och i det kan inte jag se att det finns något hinder på de här områdena. Därför tycker jag att Gudrun Schyman gjorde ett litet övertramp. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande från EES-utskottet som vi nu behandlar är förmodligen ett av de mest omfattande som någonsin har lagts på riksdagens bord. Vidden av det och betydelsen av det har tidigare framförts under den här dagen. Odiskutabelt kommer också detta EES-avtalet att få stor betydelse för oss alla. Jag kan mycket väl förstå att det finns en tveksamhet hos många människor inför det som är nytt, och många klagar på bristande information. Det är nog inte utan att det krävs ett ökat engagemang i Europafrågan och att fler ställer upp och förmedlar den information som verkligen finns. Från att känna tveksamhet till att säga nej är, som jag ser det, steget långt. Ledamöterna i denna riksdag kan knappast klaga på bristande information, även om ärendemängden har varit mycket stor. Herr talman! Man kan ställa frågan vad nej-sidan egentligen vänder sig emot. Är det ungdomars rätt att studera i andra länder? Är det allas vår rätt att söka arbete och bostad inom ett mycket stort område? Är det vår rätt att pensionera oss i något annat land och ta med oss de sociala förmåner som vi har arbetat ihop under ett yrkesverksamt liv? Är det möjligheten att utnyttja förutsättningarna att komma in på en omfattande marknad för offentlig upphandling? Är det friheten för människor och varor att röra sig över gränserna? Är det faktumet att vi får en gemensam konkurrenspolitik för en mycket stor del av Europas stater? Är det fel att vi får samma positiva effekter här i Sverige som andra länder i Europa får? Jag tror trots allt inte att det är särskilt många som säger nej till allt detta. För de allra flesta framstår det förmodligen som en självklarhet att när allt detta växer fram som något fullkomligt naturligt i Europa i övrigt, skall inte Sverige stå utanför. Vi skall vara med, och även vi skall ha möjlighet att påverka den vidare utvecklingen. Därför skall vi nu ta ett första steg närmare EG. Jag kan förstå att det finns en tveksamhet inför olika delar i ett avtal som är så omfattande som detta. I denna riksdag har vi faktiskt också en skyldighet att se till helheten. Jag tycker att det finns åtskilliga brister. Debatten har fokuserats kring frågor av teknisk art och frågor som knappast borde kunna påverka en positiv syn på helheten. Därför behandlar vi här ett betänkande som i alla väsentliga grundvalar är enigt i sin inställning till helheten. Vi har kanske mer att vinna på detta avtal än vad de flesta andra länder har. Vi är mer utlandsberoende än de flesta. Med EES-avtalet uppnår vi en lång rad fördelar. Vi får bl.a. tillgång till en marknad för offentlig upphandling. Det innebär åtminstone två mycket stora fördelar för oss om vi fullt ut kommer in på denna marknad. Vi har för det första ett antal stora företag som är verksamma på just denna marknad. EES-avtalet skapar bättre förutsättningar för dessa företag att verka på den här marknaden. För det andra uppgår enbart den kommunala upphandlingen till myckeet stora belopp årligen. En offentlig upphandling inom ett så stort område som EES innebär ger ökad konkurrens. Varje procentenhet som de kommunala upphandlingskostnaderna minskar med, kommer att medföra mycket stora vinster för oss. Det har ställts många frågor om hur stora de totala vinsterna av ett EES-avtal kommer att bli. Det är naturligtvis inte särskilt lätt att svara på det. De viktigaste vinsterna, som jag ser det, är inte av sådan art att de direkt kan bedömas i ekonomiska termer. De finns i stället i själva begreppet gränslöshet. Dagens debatt har handlat alldeles för litet om dessa effekter av gränslösheten: Ett ökat utbyte över dagens gränser, möjligheten att studera i andra länder, en akademisk arbetsmarknad där akademiska examina så småningom skall bli godkända inom hela EES-område samt samarbete inom forskning och utveckling. Att dagens debatt hittills inte har berört dessa frågor så mycket hoppas jag är ett tecken på att vi är helt överens på det här området. Det är detta som i ordets verkliga bemärkelse skapar ökad välfärd för oss alla. Det finns också förutsättningar för ekonomiska vinster. Det har tidigare under dagen debatterats hur stora dessa vinster är. Att det uppstår fördelar av själva samarbetet är nog helt klart. Men vinsterna uppkommer inte av sig själva. Detta tror jag att man skall ha klart för sig, och detta påpekas också i EES-utskottets betänkande. Avtalet skapar förutsättningarna. Vinsterna uppkommer inte utan att vi utnyttjar dessa förutsättningar på ett positivt sätt. Politiker inom EG talar ofta om utvecklingen som en dynamisk process, en ständigt pågående förändring. Det är precis vad det gäller. För EG:s del började den här utvecklingen för ungefär 45 år sedan. För Sverige gäller det nu att ta ett avgörande steg på vägen i denna utveckling. EES-avtalet gör oss delaktiga i denna dynamiska process. Det ger oss förutsättningar att få nytta och glädje av det positiva som EG står för. Det ger oss också en möjlighet att bidra på sådana områden där vi är framstående. Det ger oss en möjlighet att vara med och forma den framtid som är gemensam för Om vi står utanför är vi beroende av besluten, utan att kunna påverka dem. Om vi är med är vi också beroende av besluten, men vi kan göra vår stämma hörd. Just därför är det så viktigt att EES-avtalet bara blir det första steget på vägen mot ett fullt medlemskap. EES-avtalet ger oss större möjligheter än vad vi har i dag att påverka besluten. Men först när vi är fullvärdiga medlemmar har vi det inflytande som vi rätteligen skall ha. Innan dess står vi utanför en gemensam jordbrukspolitik med frihandel även på livsmedelsområdet. Innan dess är vi inte med i den öppna gränslösa marknaden. Innan dess är vi inte med i de sammanhang där många av de avgörande besluten fattas. Vi kommer inte att vara med i EG:s ministerråd. Vi har ingen representant i EG-kommissionen. Vi väljer inga EG-parlamentariker. Det är det pris som vi får betala om Sverige inte är fullvärdig medlem. Just därför är EES-avtalet så viktigt. Det är ett första steg på vägen. Det är viktigt att vi tar det steget, men det är lika viktigt att vi också är beredda att ta nästa steg. Först därigenom får vi delta i en process där gränserna mellan Europas länder rivs. Att behålla det som är unikt svenskt i ett alltmer gränslöst Europa, är förhoppningsvis, herr talman, allas vår framtid.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Under de senaste dagarna har det påståtts i pressen att svenskarna inte vet någonting om EES-avtalet och att riksdagsledamöterna är okunniga om vad de skall besluta om. Jag tycker att det återigen finns anledning att peka på att den här frågan har diskuterats påtagligt under de senaste fyra åren. Det är också ett faktum att sakfrågorna har varit kända och att materialet som det rör sig om har varit känt och tillgängligt för alla. Det har ju handlat om att på ett smidigt sätt ''kopiera'' en stor del av EG:s regelverk för att kunna delta i den inre marknaden. Avtalet i sin helhet har varit tillgängligt och offentligt under ett helt år. En debatt har pågått i media och i organisationer. Jag har liksom flera av mina kolleger varit ute på många konferenser, seminarier och möten av olika slag och talat om just detta. Folk har ställt mängder med frågor. Att då en vecka före beslutet komma och påstå att medborgarna inte fått veta någonting och att riksdagsledamöterna är okunniga är faktiskt ingenting annat än lögnaktigt. Det förhållandet att många ändå anser att de inte fått tillräcklig information är någonting som vi måste ta till oss. Vi måste ställa frågan: Varför har så få brytt sig om att ta reda på någonting om detta eller ta till sig den information som getts? Man har faktiskt haft minst ett år på sig att i detalj studera det avtal som vi skall fatta beslut om i dag. Plötsligt påstås det också att avtalet skulle strida mot grundlagen. Avtalet har granskats av lagrådet, KU och en lång rad jurister, som kommit fram till att detta inte är fallet. När ett sådant påstående kommer så sent som två dagar innan beslut om avtalet skall fattas, trots att debattören haft ett helt år på sig att belysa frågan, ger det onekligen misstanken att debattören har andra bevekelsegrunder än omsorg om avtalets grundlagsenlighet.

Jag tänkte fortsätta mitt anförande med att tala om de fyra friheterna ur den enskilda människans synvinkel, dvs. våra möjligheter att ta del av det som man i EG-länderna talar om som ett medborgarnas Europa. Jag tycker att man skulle kunna likna medborgarnas Europa vid ett kalejdoskop -- ni vet ett sådant där rör som är fyllt med speglar och olikfärgade glasbitar och där ständigt nya och skiftande visioner kommer fram när man vrider kalejdoskopet. Det finns dock ett villkor för att man skall få se alla dessa fantastiska bilder, och det är att man faktiskt måste göra någonting själv. Likadant är det med medborgarnas Europa. Vill vi ta del av alla de fantastiska möjligheter som 19 länder erbjuder oss måste vi vara intresserade och ta initiativ. Man kan, som bakåtsträvarna och nejsägarna vill, sitta ner och vänta. Men då kommer man naturligtvis inte att märka så mycket av medborgarnas Europa. Men är man nyfiken på livet och vill pröva nya möjligheter, lära känna nya kulturer och vara med och utveckla det nya Europa -- ja, då finns alla verktygen, och det är bara att ta för sig. Först och främst har vi den fria rörligheten för personer. Plötsligt öppnar sig en arbetsmarknad för oss i 19 länder med 160 miljoner invånare. Överallt har vi möjlighet att ta ett jobb. Överallt kan alla ungdomar studera med hjälp av de studiemedel de har med sig hemifrån. Så snart förkunskaperna räcker, står alla studiemöjligheter öppna för oss. Nog är väl det fantastiskt! Vilken pensionär som helst i Sverige kan ta med sig sin pension och bosätta sig i vilket som helst av de 19 länderna. Nog är väl det en fantastisk möjlighet! Också när det gäller friheten för varor anser jag att vi måste se den fria rörligheten ur den enskilda människans synvinkel. De nya reglerna innebär verkligen att man stärker den enskilda konsumentens ställning. Det står i dag i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga att EES-avtalet kommer att innebära en kulturchock för de svenska företagen. Ja, det kommer det att göra. Vad man inte säger någonting om är att detta faktiskt är en enorm möjlighet för de svenska konsumenterna. Nu måste företagen börja se saker och ting ur konsumenternas synvinkel. Konkurrensreglerna gäller hela tiden skydd för den enskilda konsumenten. Bort med prisöverenskommelser och karteller! Här är den enskilda konsumentens skydd som värnas. Den ökade konkurrensen ger lägre priser och bättre säkerhet. Även i övrigt blir det ett bättre konsumentskydd. Det gäller säkerheten på olika områden. Det gäller leksaker, vissa kemikalier, vissa farliga ämnen, innehållsdeklaration för kosmetiska, och det gäller hushållsmaskiner -- på alla dessa områden får konsumenten en bättre säkerhet. Sist men icke minst måste vi garantera säkerheten hos maskinerna på arbetsplatserna. Att tillverkaren av maskinerna måste garantera säkerheten klarar inte svenskarna, utan vi har fått ett extra år på oss för att kunna motsvara detta krav. Det görs många raljerande uttalanden, och man gör sig löjlig över de detaljerade regler som faktiskt måste finnas om 19 länder skall kunna hantera saker och ting på samma sätt. Man måste då skriva ned på papper vad det är som gäller -- det räcker inte med att utfärda rekommendationer, eftersom kultur, vanor och traditioner är så olika i de 19 Först var det de krökta gurkorna som man gjorde sig lustig över. Men den regeln har vi i Sverige också. Om man vill ange att gurkor är av första sortering, skall gurkorna vara raka. I Danmark har man haft denna regel sedan 1927. I somras kom det nya signaler som man upprördes över. Det gällde då säkerhetsregler för kondomer. Många frågade då om vi inte ens skulle få ha kondomerna i fred i resp. länder. Jag tycker att det finns anledning att tänka efter. Bakom varje sådan här regel finns i allmänhet en mycket allvarlig anledning. I det här fallet gällde det aidshotet. Med tanke på att hundra tusentals ungdomar reser över gränserna i hela Europa hade man gjort säkerhetstester. Det visade sig att i somliga länder gick kondomerna sönder i 50 % av fallen. Som tonårsförälder är jag ganska tacksam för att man ställer upp gemensamma säkerhetskrav också på detta område. Det har också talats om den offentliga upphandlingen. Även här gäller det en enskilda konsumenten. Nu måste kommunerna ta in anbud och kanske inte göra första bästa affär, som kanske gynnar de egna mest och som man får betala ett högre pris för. På de håll där man redan har denna regel har det visat sig att kommunerna har kunnat sänka sin kostnader med mellan 5 och 50 %. Det skall vi väl vara tacksamma för -- det gynnar oss som skattebetalare, och de svenska företagen får tillgång till anbud som gäller 12 miljarder kronor varje dag. Jag skulle vilja sticka hål på ett par myter som cirkulerar när det gäller maten. Man säger att vi nu får nöja oss med så mycket lägre krav, eftersom det blir minimikrav. Det senaste exemplet gällde leverpastej, och tidigare var det Kalles kaviar som inte innehöll tillräckligt mycket rom för att få kallas kaviar. Det är emellertid inte så att vi behöver nöja oss med minimireglerna. Om jag som konsument inte köper den pastej som inte innehåller en viss mängd lever, om jag som konsument vägrar att köpa en vara där jämförpris inte är utsatt eller vägar att köpa bröd för vilket bakdag inte anges, då rättar sig producenterna efter detta. Det är bara för mig som konsument att kräva detta. Vem som helst som åker till Danmark kan se att där finns bakdag utsatt på vartenda brödpaket därför att konsumenterna kräver detta. Det finns ett område där konsumenter många gånger upplever oro och ställer frågor. Det rör sig om många EG-länders djurhållning, som en del är oroliga för. Vi har också skäl att vara oroliga. EG länderna har inte samma regler som vi för djurhållningen. Men genom EES-avtalet kan vi inte påverka detta, utan det är genom ett medlemskap vi kan påverka. Sedan finns det också anledning att titta på hur vi själva följer lagarna. Så sent som i förra veckan stod det i tidningen Land att man är oerhört orolig över att svenska fjäderfäodlare inte följer fjäderfälagen, utan hönsen har det alldeles för trångt. Herr talman! Jag måste be att få dra över min tid litet grand, eftersom jag har en del av mitt anförande kvar. Jag ber om ursäkt. Jag skulle vilja avsluta med att tala litet grand om kvinnornas arbetsmarknad och jämställdhet. Också på detta område finns en rad myter, som cirkulerar och som det det finns anledning att slå hål på. Man säger att deltidsarbete är vanligast i EG länderna. Det är inte sant. Det finns en alldeles ny forskarrapport från två forskare i Stockholm, som har undersökt detta. Deltidsarbete är vanligast i Sverige. 37,7 % av de svenska kvinnorna deltidsarbetar, medan det i hela EG-området bara är 28 % av kvinnorna som deltidsarbetar. Det land bland EG-länderna där deltidsarbete är vanligast är Danmark. Forskarna fann att det framför allt är svenska kvinnor som väljer deltidsarbeten eller sektorer på arbetsmarknaden där det är lättare att få deltidsarbete. Det finns också en del, framför allt inom Vänsterpartiet, som i debatten brukar hävda att EG-kvinnor framför allt finns i ''atypiska arbeten''. Sedan slår de folk i huvudet med uttrycket ''atypiska arbeten''. Man frågar sig då: Vad sjutton är ''atypiska arbeten''? När man tittar litet närmre på det visar det sig att det är i princip alla arbeten som inte utförs mellan nio och fem måndag--fredag. Man kan då se sig om i sin egen omgivning och se hur många som har sådana arbeten. Jag själv har aldrig haft ett nio-- fem-jobb. Jag har barn som jobbar deltid, alltså har atypiska arbeten. Jag har en måg som jobbar skift och därmed också är atypisk. Jag har släkt som är egna företagare och bönder. De har heller aldrig haft ett nio--fem-jobb. De är också atypiska. Jag har goda vänner som arbetar med hemdator. De är också atypiska. I det här huset finns det inte en människa som har ett typiskt arbete, utan här följer alla rytmen i det arbete som utförs i kammaren. Jag tycker snarast att man skall tänka på att detta med atypiska arbeten i stället är ett uttryck för den moderna människans krav på flexibla arbetstider under skilda perioder i livet. Det sägs också att ensamstående mödrar har det förfärligt inom EG. En bekant till mig har under många år arbetat i flera EG-länder. Hon är ensamstående med barn. Hon säger att hon aldrig har haft så svårt att få pengarna att räcka till som i Sverige. Under en period jobbade hon i Österrike. Hon är sekreterare på mellannivå, har inga speciella uppgifter utan jobbar i ett vanligt företag. Hon tjänar 36 000 kr i månaden, har en dag ledigt per månad för familjeangelägenheter, lägre avgift på kollektivtrafiken, hyresbidrag, osv. Det är alltså inte så nattsvart som somliga vill göra gällande. Orsaken till att färre kvinnor i EG-länderna är sysselsatta i förvärvslivet är i stället att arbetsmarknadsinträdet för många kvinnor i EG länderna hindras av den sortens skattelagstiftning som vi hade innan vi blev särbeskattade. Det är alltså av ekonomiska skäl fråga om en hög tröskel att ta sig över innan kvinnorna kan gå ut på arbetsmarknaden. Herr talman! Det finns en nackdel med EES avtalet, och det är att avtalet ger för litet inflytande över den framtida utvecklingen. För en gammal demokrati som Sverige är det självklart att vi skall vara med vid de bord där besluten fattas och där inflytandet utövas. EES-avtalet är ett bra första steg, men medlemskap måste till för den ekonomiska utvecklingen, för miljöns skull och för freden och säkerheten. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i
Det är vår avsikt att försöka färdigbehandla detta ärende under denna dags plenum. Om det skall finnas någon möjlighet att klara detta får jag be de ärade talarna att hålla sig inom den anmälda tidsramen, annars får vi skjuta slutbehandlingen av ärendet till i morgon.
Herr talman! De övergripande motiven till att vi från svensk sida skall säga ja till EES-avtalet är att vi vill visa vår klara ambition, vår starka vilja att vara offensiva, att vi på ett offensivt sätt successivt vill förbättra Sveriges förutsättningar att utvecklas vidare. Tillgången till den inre marknaden är oerhört viktig. När jag har satt mig in i frågan har jag bedömt vad de olika fyra friheterna verkligen innebär. Flera av debattörerna har ju vänt ut och in på fördelarna utifrån vad friheterna innebär. Jag tänkte mer konkret gå in på några frågeställningar som har betytt väldigt mycket för mig och för min ståndpunkt just inför EES-avtalet. En fråga är: Hur påverkas regionalpolitiken? Vi i Sverige betonar att det är oerhört viktigt att vi aktivt kan bedriva en regionalpolitik, att vi kan ta bort konkurrensnackdelar. Vad säger då avtalet? Jo, det säger precis samma sak. Vi kan fortsätta att bedriva vår egen regionalpolitik. Det säger t.o.m. att vi skall fortsätta att bedriva vår egen regionalpolitik. Nästa steg blir att fråga sig vilka krav vi behöver ha inför EG-förhandlingarna, och naturligtvis skall den här aspekten vägas in även i det sammanhanget. Det är ju då vi kommer till nästa nivå i den regionalpolitiska frågeställningen: Kan vi få del av EG:s kvoter? Kan vi eventuellt få del av EG:s strukturfonder? Jag kan svara ja på de båda frågorna. Men observera: det är fråga om nästa steg. Det vi i dag tar ställning till är EES-avtalet, och där framgår det klart att vi kan fortsätta att ha våra stödområden, att vi kan fortsätta att ha differentierade arbetsgivaravgifter och att vi kan fortsätta att bevilja transportstöd. Snedvrider då inte detta konkurrensen? Villkoret för EG länderna är nämligen att det inte får bli fråga om någon snedvridning av konkurrensen. De kraven har vi ju också själva i Sverige. Ungefär 90 % av det stöd som vi själva i dag utger uppfyller EG:s krav. Alltså kan vi ta bort oron inför att vi inte längre kommer att kunna bedriva en aktiv regionalpolitik. Hur blir det då med de små och medelstora företagen? Vi betonar ju mer och mer betydelsen av de olika näringsaktiviteter som bedrivs i små och medelstora företag. Det är ett viktigt ben i svenskt näringsliv i dag. I avtalet kan vi läsa att man i EG länderna gör precis samma sak. De små och medelstora företagen måste stimuleras. Vi måste undanröja hinder som försvårar för små och medelstora företag att kunna vara konkurrenskraftiga. Vi får nu tydliga möjligheter att ta del av fördelar som EG redan har jobbat fram på just det här området. Jag vill påstå att den betydande näringsgren som turismen utgör har en högre status inom EG-länderna. Det är något för oss i Sverige att ta efter. Här finns en stor potential att utveckla nya viktiga arbetstillfällen. EG har utarbetat en aktionsplan med riktlinjer för en gemenskapspolitik. Hur påverkar EES-avtalet situationen för oss kvinnor? Som bl.a. Monica Öhman har sagt vet vi att det finns en mycket stor oro bland kvinnorna. Den måste vi ta på allvar. Oron rör frågor som: Hur blir det med den sociala tryggheten, jämställdheten, och den offentliga servicen? Jag vill understryka att EES-avtalet inte innebär någon harmonisering av skatte-, familjeoch socialpolitiken. Inga EG-lagar i sig kan ta ifrån oss det vi har uppnått i Sverige. Vi skall fortsätta att utveckla våra jämställdhetsprogram. Vi kan dra lärdom av vad gemenskapens tredje jämställdhetsprogram säger: Vi skall utveckla och intensifiera stöd för olika åtgärder som direkt eller indirekt ger kvinnor större möjligheter till sysselsättning. Jag skall hålla tiden, herr talman. Jag vill bara säga att vi måste respektera den oro och den osäkerhet som många känner. De känslorna måste vi möta med ökad insikt och kunskap. Man löser inte upp frågetecknen bara genom att säga nej. Därför säger jag ja till det här betänkandet.

Herr talman! För att skapa fred räcker det inte med att man prisar fredens fördelar, och inte räcker det heller med att man föresätter sig att upprätthålla freden. Man måste förebygga krig genom lämliga institutioner. Det skrev Pierre Dubois i början av Det var Europatankens inträde i historien. I dag skall vi ta det första konkreta beslutet att delta i det institutionella arbetet i den europeiska familj som vi utan tvivel tillhör. Jag hälsar det historiska EES-avtalet med stor tillfredsställelse, men det har en allvarlig brist. Det ger inte Sverige rösträtt i Europa, och det innebär för begränsade möjligheter att påverka Europas gemensamma framtid, jämfört med den möjlighet till påverkan som vi skulle få som medlemmar i EG. EES-avtalet ger oss delaktighet i den inre marknaden, om än inte i tullunionen. Det ger oss bättre möjligheter till att sälja våra varor och att dra till oss investeringar. Handeln kan därmed rädda välståndet undan de konsekvenser som vi nu börjar känna av, efter åratal av politiska felsteg. Det gäller att hinna ordna förutsättningarna och incitamenten i tid, så att vi kan gå en ljus framtid till mötes. Medvetenheten om riskerna om vi inte går med borde förstärka förändringsbenägenheten tillräckligt. Fred, välstånd och arbetsmöjligheter betyder lika mycket för kvinnor och män. EES-avtalet och medlemskapet i EG är verkligen inte någon könsfråga. Detta faktum hindrar naturligvis inte att man diskuterar olika gruppers chanser för att tillvarata möjligheterna. Jag röstar ''ja'' för arbetets skull, stod det i tidningen häromdagen att Mona Sahlin sagt. Hur skulle vi annars kunna ta oss ur arbetslösheten? Skulle det ske genom att rösta nej, och därigenom göra det ännu svårare för svenska arbetsgivare att sälja sina varor utomlands? Den avgörande frågan har motståndarna ännu inte kunnat svara på. Våra konkurrentländer samarbetar. De får tillgång till den tillväxtinspirerande inre marknaden. Den processen leder någonstans. Utvecklingen i världen står aldrig stilla -- inte heller i Sverige. Det går antingen framåt eller bakåt, just nu bakåt -- vi står nu utanför. Trots att varje svensk kvinna genomsnittligt sett ökat sitt förvärvsarbete med fem timmar per vecka sedan 1976 hade hennes reala köpkraft minskat med 7 % 1988. Köpkraften nu är ännu sämre. I den internationella välfärdsligan har vi i Sverige fallit från en topplacering i OECD till elfte tolfte plats på 20 år. Ingen vet hundraprocentigt hur morgondagen kommer att se ut. Sannolikt är emellertid, att den som ställer sig vid sidan tar mycket större risker och orsakar mycket större omställning av det svenska samhället, än den som samarbetar. Avtalets fördelar överväger nackdelarna. Givetvis kan en förhandling inte enbart leda till fördelar för ena parten. Den som hävdar att jämställdheten hotas av europeiskt samarbete har föga grund för sitt påstående. I vilket land skulle jämställdheten ha sackat efter på grund av medlemskap i EG. Inte ens i Vänsterpartiets partimotion har man lyckats påvisa några konkreta nackdelar. Man försöker i stället anta indirekta nackdelar därför att den offentliga sektorn är olika stor i de olika europeiska länderna. Tvärtom är det så, att EES-avtalet öppnar möjligheter för oss att driva frågorna offensivt på Europanivå. EES-avtalet påverkar inte jämställdhetsarbetet negativt. Det är våra egna ambitioner som avgör den fortsatta utvecklingen, precis som utskottet hävdar. Jämställdheten har endast påverkats positivt av Europainflytandet, nämligen genom EG:s portalparagraf: den enskildes rätt att få sin sak prövad i domstol. På jämställdhetsområdet gäller denna paragraf om någon exempelvis anser sig ha jämförelsevis för låg lön. Vår nya jämställdhetslag är påverkad av de EG-regler som givit kvinnorna större rättigheter. EG har fem jämställdhetsdirektiv för att hjälpa kvinnorna på arbetsmarknaden. Man har program och olika nätverk, och man avsätter 200 miljoner på att bara följa upp nuvarande jämställdhetsprogram, bl.a. genom attitydförändrande påverkan för att stärka kvinnans ställning. Till detta kommer resurser i strukturfonden och arbetsmarknadsåtgärder av skilda slag, som ofta riktas till kvinnor, ungdomar och handikappade. EG bör fråga sig hur kvinnans ställning på arbetsmarkanden kan tänkas utvecklas i en kraftigt nedåtgående ekonomi -- det är ju det sannolika alternativet. Möjligheten att sprida välstånd är större i en växande ekonomi än i en krympande. En del människor tycks tro att vård och omsorg endast kan skapas i offentliga system, men så är det inte även om det har varit den modell som Socialdemokraterna under lång tid bedrivit i Sverige. Det finns länder med relativt sett hög kvinnlig förvärvsfrekvens, med mindre offentlig BNP-andel och med normalt eller lågt skattetryck, som USA, Canada, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, Japan och Schweiz. I dessa länder ligger den kvinnliga förvärvsfrekvensen på 60-- I Beneluxländerna, Frankrike och Tyskland är välfärdspolitiken tvärtom relativt generell, med skattetryck därefter och med en kvinnlig förvärvsfrekvens på ungefär 50 %. Genom långtidsutredningens konsekvensutredning för kvinnor tycks det snarare vara tre andra kriterier som påverkar kvinnors förvärvsfrekvens, såsom det ekonomiska utbytet, utbildningens längd och framför allt åldern. De familjestrukturella förändringarna tycks i hela Europa hänföras till generations och utbildningsförändringar. Utvecklingen går i det avseendet åt samma håll i hela EES-området. Frågan hur man på ett bra sätt förenar familj och förvärvsarbete är internationell, och det är viktigt att söka mer kunskap. Kvinnor behövs i det europeiska samarbetet, bland tjänstemän, i olika nätverk, i de nya institutionerna och kanske i än högre grad på områden utan direkt kvinnoanknytning, för att forma ett samhälle som är bra för både barn, kvinnor och män. Om jämställdhetsmålet råder full enighet. Man får faktiskt förutsätta att riksdagen följer de mål som riksdagen har ställt upp för sin verksamhet -- annars skulle det krävas en reservation efter varje beslut om att lagen också skall följas. Den socialdemokratiska motionen E7 om jämställdhet, yrkande 3, har behandlats även i konstitutions och utrikesutskotten. Konstitutionsutskottet förutsätter i enighet att regeringen prioriterar jämställdheten i enlighet med antagna mål. Utrikesutskottet framhåller särskilt betydelsen av kvinnorepresentation i de nya institutionerna. Socialdemokraternas yrkande, som på intet sätt är kontroversiellt, är alltså tillgodosett, och den socialdemokratiska reservationen bör därför avslås. Vi tycker alla att jämställdheten skall beaktas, vilket står i det yrkande som reservationen bygger på. Vänsterpartiet vill däremot i en meningsyttring lämna kompetensprincipen och gå över till könskvotering. Jag har viss förståelse för den reaktionen, men jag är samtidigt, tillsammans med företrädare för alla partier utom Vänsterpartiet, övertygad om att det vore att göra kvinnorna en stor otjänst. Det kan leda till kommentaren: ''Jaså, hon är vald bara för att hon är tjej!'' Det kan man visserligen bemöta med: ''Jaså, han är vald bara för att han är karl!'' Jag tror ändå att sådana kommentarer kommer att hämma kvinnors inflytande. Vår modell innebär i stället att kvinnors synpunkter skall tas på allvar och respekteras. Vi prioriterar kompetenskravet, och det skall gälla lika för kvinnor och män, som får mötas i hederlig konkurrens. Men konkurrensvillkoren skall vara neutrala, könsneutrala, vilket innebär att mom. 2 i Vänsterpartiets meningsyttring måste avslås. Därmed ber jag, herr talman, att få instämma i yrkandet om bifall till hemställan i EES-utskottets betänkande. Jag vill tacka dem av kammarens ledamöter som har offrat nattsömn, tid, kraft och engagemang på att hälsa Sverige välkommen till Europa. De har bidragit till att höja blicken i denna kammare. Nu gäller det för alla ledamöter att se till att kunskaper och insikter sprids inför nästa steg på Europavägen. Jag vill, herr talman, avsluta med ett citat, som är belysande för den mediedebatt som vi har bakom oss och som ger en bild av den inriktning som jag hoppas att Europafrågan skall få längre fram. Det är ett citat av Francis Bacon: ''Det finns ingenting som gör en människa så misstänksam som bristfällig kunskap. Därför bör man avhjälpa sin misstänksamhet genom att öka sitt vetande och icke insvepa sina misstankar i ett dunstmoln.''

Herr talman! EES har äntligen fått den uppmärksamhet som frågan verkligen förtjänar -- både i media och nu här i kammaren. Dess synnerligen stora betydelse för Sverige kräver en värdig behandling i riksdagen. Så har ärendet behandlats särskilt i EES-utskottet, och så räknar jag med att det blir här i dag. Förutsättningarna har varit goda, särskilt som miljöpartistiska riksdagsledamöter, som kallat riksdagen för spelhåla, inte har blivit omvalda av folket. När jag ser ut över kammaren noterar jag för övrigt att det är litet högre närvaro än normalt. Jag noterar med viss stolthet att Folkpartiet är synnerligen väl representerat, nästan bäst, och med viss förvåning att Nydemokraterna är sämst, trots sina stolta närvaroparoller. Herr talman! I denna kammardebatt har jag valt att särskilt belysa EES ur demokratisynpunkt. För EG-tanken är det övergripande målet fred och demokrati i Europa. Detta poängteras ofta och med rätta. Men nästan aldrig uppmärksammas att EES-avtalet bygger på samma tanke, dvs. att ett breddat och fördjupat samarbete mellan länder utgör den bästa garantin för fred i Europa. Fred utgör i sin tur en oersättlig grund för demokratisk utveckling. EES-avtalet blir därför ett viktigt bidrag till den demokratiska utvecklingen i Europa, och jag vill peka på fem viktiga punkter. För det första tillskapas en demokratisk EES process genom att man bildar särskilda institutioner, inflytandeorgan, som skall arbeta i demokratiska former. Det gäller EES-rådet och EES-kommittén samt inte minst ett ''miniparlament'' för EES. I dessa viktiga organ finns naturligtvis svensk representation. Dessutom startar en dynamisk process som skall bredda och fördjupa samarbetet i Europa. På köpet får vi ett effektiviserat EFTA-arbete och Nordensamarbete inom EES-ramen. För det andra åstadkommes en bättre ärendeberedning inom EG genom att avtalet ger EFTA rättigheter att medverka i EG:s samtliga kommittéer, och därigenom demokratiseras ärendeberedningen. Det blir ett ökat reellt inflytande för EFTA inkl. Sverige, om än ej formellt, vid själva beslutsfattandet. För det tredje möjliggörs ett balanserat regelsystem genom att regelskapandet kan förläggas till rätt nivå. Här kommer den s.k. subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen, in i bilden. Den generella närhetsprincipen har inte formellt fastlagts i vare sig EG, EU eller EES, men trots detta har den kommit för att stanna i den europeiska integrationsprocessen. Närhetsprincipen får på det sättet ovedersägligen en grundläggande betydelse inom EES. Utgångspunkten bör vara att lagstiftning skall ske på nationell nivå. Alla ''onödiga'' initiativ och beslutsförslag kan då stoppas inom EES. Dessutom kan EES medverka till en demokratisk utformning av närhetsprincipen. För övrigt kan Sverige alltid införa egen lagstiftning även mot EES:s vilja, dock efter en viss samrådsprocedur. För det fjärde kan EES-avtalet bidra till utvecklingen av ett europeiskt rättssamhälle. Detta avtal innebär otvivelaktigt ett rättsligt systemskifte, som vore värt en särskild mässa här i kammaren, men detta medger inte taletiden. Det förtjänar dock att påpekas att denna rättsliga förändring inte resulterar i en rättspolitisk katastrof i Sverige. Snarare leder denna nyordning till en förbättrad svensk rättssäkerhet och ett förstärkt skydd för mänskliga rättigheter. I detta sammanhang bör också tilläggas att avtalet gör det möjligt att ge alla EES-medborgare en likvärdig rättsställning i alla EES-länder. Dessutom kommer avtalets tillämpning att följas upp enligt den s.k. homogenitetsprincipen genom en noggrant föreskriven kontroll, där varje ''övertramp'' bestraffas med lämplig sanktion. För det femte finns en tredubbel demokratisk säkerhetsventil. En nationell vetorätt kan utövas för att blockera varje beslut i EES-organen, eftersom enhällighet krävs för varje EES-beslut. Därutöver har de nationella parlamenten en oinskränkt vetomakt att stoppa även enhälligt fattade EES-beslut. Eftersom det uppenbarligen råder ett stort missförstånd kring detta, förtjänar det påpekas att inget överstatligt inslag existerar i EES-avtalet. Sverige har alltså en dubbel vetomöjlighet, men att missbruka denna rätt skulle inte vara förenligt med en folkrättslig etik. Det skulle dessutom ofta vara fel i sak. Det finns i Sverige en automatisk grundlagsmässig nödbroms. Härmed menas att vår grundlagstiftning effektivt stoppar varje EES-regel som till äventyrs skulle stå i strid med grundlagarna. Denna demokratiska analys ger, enligt min uppfattning, sammanfattningsvis vid handen att man kan fastslå att något demokratiskt underskott inte föreligger inom EES. Herr talman! Som jag ser det förstärker EES demokratin till folkens fördel. Ändå tycks det ha uppkommit en politisk förtroendeklyfta, inte så mycket inom parlamentet där samstämmigheten är stor, utan mellan parlamentet och folket. Samma situation förelåg i Danmark i samband med EU omröstningen. Om så är fallet i Sverige är det allvarligt och naturligtvis ytterst ett demokratiskt misslyckande. Det finns olika anledningar till kritiken mot EES avtalet. De kategoriska EG-motståndarna använder, vilket jag bestämt påstår, sitt krav på uppskov med EES-beslutet som ett falskt svepskäl för att på detta sätt till varje pris försöka blockera Sveriges väg till medlemskap. Andra kritiker menar antingen att avtalet har överstatlig karaktär, vilket är fel, eller att vårt inflytande i EES närmast blir utan värde, vilket också är fel. Den vanligaste kritiken går ut på att EES-informationen har varit otillfredsställande och t.o.m. så bristfällig att riksdagen inte nu kan eller bör fatta beslut i frågan. Till detta vill jag säga att en synnerligen omfattande information för riksdagsledamöter, media och intresserade medborgare under lång tid har varit obegränsat tillgänglig hos regering och riksdag. Från andra partier har vid andra tillfällen visats material. Jag skulle gärna vilja visa upp allt detta material, men det är i det närmaste praktiskt omöjligt. Nic Grönvall har tidigare visat upp några delar av detta material. Själv vill jag bara fästa uppmärksamheten på två viktiga böcker. Den första boken handlar om Romfördragets artikel 30 och behandlar den synnerligen betydelsefulla grundprincipen om varors fria rörlighet i Europa. Boken publicerades redan i oktober 1990. Den andra skriften är Utrikesdepartementets handelsavdelnings offentliga publikation om det västeuropeiska integrationsarbetet, som publicerades i april 1992. Det förnämliga med denna skrift är att den är en suverän, inledande och lättfattlig sammanfattning inför dagens EES ärende. Detta är två exempel på tidig och lättfattlig EES-information om man bekvämar sig att läsa dessa. Jag har själv försökt att utnyttja detta material för att efter bästa förmåga sprida kunskap om EES genom att medverka vid många möten och genom att skriva artiklar, vilket säkert också många andra har gjort. Min bedömning är att många människor har god kunskap om EES-frågan och att många intresseorganisationer har informerat väl om EES avtalet. Men det s.k. mediaunderskottet, dvs tystnaden i media, har varat alltför länge. Det är ett orealistiskt krav att alla alltid skall veta allt om allting. Jag tror att en stor del av svenska folket känner till huvudfrågan -- jag inbillar mig i alla fall det -- nämligen att Sverige skall gå in i ett brett Europasamarbete. Dessutom är jag övertygad om att riksdagsledamöterna kan huvuddragen i EES avtalet och även detaljerna inom respektive utskottsområde. För övrigt är EES-utskottets ledamöter, vill jag påstå, något av specialister på detta område. Jag inbillar mig inte att alla medborgare känner till allt. Min slutsats är att det finns tillräcklig information och erforderlig kunskap för ett riksdagsbeslut i dag, och att den nu framförda kritiken mot riksdagens handläggning är oberättigad. För fullständighetens skull bör kanske nämnas att om särskilda problem med avtalet skulle dyka upp, så finns fastlagda ändringsrutiner inom EES. Man kan ytterst säga upp avtalet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framföra en vädjan till alla som känner sig berörda: Sluta med destruktiva attacker mot EES-avtalet. Låt oss i stället övergå till att göra en positiv och offensiv insats inom EES. Det skulle vara till gagn inte bara för Sverige utan för hela Europa. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på återförvisningsyrkandet och bifall till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det tycks som om en del i vårt land likt Törnrosa har sovit den allra djupaste sömn, skyddad av den höga häcken. Nu väcks de brutalt, inte av en vacker prins med en varsam kyss, men kanske är det inte heller av det fruktansvärda monster, som många motståndare till EES-avtalet målar upp. Dagens beslut är väldigt till sin omfattning. Det är ett betydelsefullt och viktigt steg som riksdagen tar om man röstar ja till avtalet, vilket jag innerligt hoppas. Kanske är det beslutets betydelse som får några att tro att det också är ett slutgiltigt, oåterkalleligt beslut där vi ger upp vår självständighet. Så är det inte. Men den ekonomiska integrationen, som har pågått får i allt högre grad sin motsvarighet också på andra områden, på de politiska och sociala områdena. Vi blir, om vi vill fortsätta samarbetet, i framtiden tvungna att ta större hänsyn till våra samarbetspartner. Men vi behåller vår rätt att lämna detta samarbete. Det förekommer så många osanningar i debatten. De måste bemötas. Det sägs att vi måste ta över 1 500 EG-regler. Det är sant att avtalet berör alla dessa regler. Men de flesta överensstämmer redan med vårt regelverk, som därför inte behöver förändras. Vi tar inte automatiskt över några EG Avtalet ger oss rätt att stifta nya lagar, även på de områden som berörs av avtalet. Om någon annan part anser att en sådan ny svensk lag strider mot avtalet, kan man ta upp lagen till förhandling. Om man inte kommer överens, kan bägge parter begära att den berörda delen av avtalet sägs upp. Framtida EG-direktiv blir inte automatiskt gällande i Sverige. Om ett direktiv berör EES-avtalet, måste det först göras om till en EES-regel. Innan beslut därom fattas måste alla inblandade parter ha godkänt detta. Sverige har vetorätt, liksom de andra EFTA-länderna. Vidare kan svenska myndigheter fr.o.m. nu inte utfärda föreskrifter i strid med gällande svensk lag. Varför beskriver motståndare till EES-avtalet verkligheten på ett helt annat sätt? Det är knappast något bevis på den varma kärlek till demokratin som man säger sig hysa. Enligt min mening är ärlighet och saklighet oundgängliga element i den politiska demokratiska debatten. Det finns därvid anledning att dröja något vid Vänsterpartiets ställningstagande. För mig blev partiets förhållningssätt beträffande EES-avtalet droppen som fick bägaren att rinna över och som fick mig att lämna partiet. 1989, när det stod klart att ett intensivt arbete skulle påbörjas för att den inre marknaden skulle gälla i hela EES-området, tog jag i Vänsterpartiet upp frågan om det egentligen inte var EES-avtalet som man skulle folkomrösta om. Förslaget avfärdades utan någon egentlig diskussion. Det ansågs då vara bättre att koncentrera arbetet kring frågan om ett medlemskap. Jag nämner det här i dag bara därför att jag tycker att det är angeläget att påpeka att det sent uppkomna intresset mera bottnar i taktiska bedömningar än i den ''ärliga'' uppfattning man har om EES-avtalets betydelse. Sent omsider har Vänsterpartiets partistyrelse uttalat ett klart och tydligt nej till EES-avtalet. Man vill ha ett omförhandlat frihandelsavtal. Det vore konsekvent och ärligt om man följde upp detta mycket tydliga ställningstagande med ett rakt avslagsyrkande här i kammaren. Men i stället begär man återförvisning och skyller på brister i hanteringen. Man menar att dessa påstådda brister skulle kunna avhjälpas med ytterligare några månaders förberedelsetid. Det är fegt. Om man stod för de åsikter som partiet egentligen hade, skulle man också tvingas utsätta sig för obehagliga frågor om ekonomiska, sociala, arbetsmarknadspolitiska och andra konsekvenser av sitt nej. Då skulle det oseriösa i ställningstagandet stå i öppen dager -- därav lögnerna om avtalets konsekvenser, därav bristen på vilja att diskutera sakfrågor. Den som ständigt föredrar att försöka sitta på flera stolar samtidigt behöver kanske en påminnelse om att det kan gå som det gör i leken hela havet stormar -- till sist blir man utan stol. Jag har all förståelse för att många känner tveksamhet inför detta stora beslut, särskilt som det först nu ifrågasätts av dem som haft möjlighet att göra det långt tidigare. Jag vill heller inte förringa att det kan komma att innebära problem att avtalet innehåller försämringar på en del mindre områden och förbättringar på andra. Det har sagts tidigare i debatten att bara ett fåtal personer är insatta i frågan om de framtida konsekvenserna. De flesta är alltså inte insatta i den frågan. Men det är värre än så. Ingen, inte ens detta fåtal personer som är informerade, kan i förväg analysera alla konsekvenser. Vi kan inte be framtiden vänta ett tag, så att vi hinner analysera den innan den inträffar. Vi kan, och måste, göra vårt viktiga framtidsval i osäkerhet. Vi skulle vara lika osäkra om vi väntade ett halvår. Möjligen skulle vi då ha försuttit vår chans. Vi kan välja att gå vidare med det internationella samarbete som för länge sedan påbörjades och som för Sveriges del har varit mycket framgångsrikt, som försett oss med resurser att fördela till vård och omsorg. Den ekonomiska sammanflätningen leder i sin förlängning till att också en mängd andra områden dras in. Om man vill att människor skall ha rätt att flytta fritt över gränser och söka arbete, måste man också samarbeta kring sociala frågor. Också på det området måste man finna miniminivåer. Gör man inte det, blir det arbetsgivarens marknad. Arbetstagaren, motparten, får rätta sig därefter. Om man är för frihandel, måste man också vara emot s.k. tekniska handelshinder. Då räcker det inte att dra ner på tullar, eftersom protektionismen tar sig så många andra uttryck. Det är därför som ett fortsatt val, ett bejakande av internationalismen, gör det nödvändigt att det finns något som är mycket mer omfattande än vad ett frihandelssavtal är. Det är det valet jag menar att vi skall göra. Men vi kan också välja att säga: Stopp. Hit men inte längre. Nu skall vi gå åt ett annat håll. De som vill göra det valet bör redovisa sina alternativ och inte gömma sig bakom krav på återförvisning och omförhandling. Ett avtal blir alltid föremål för tolkningar. Säkert kommer det att uppstå situationer där meningarna är delade. Det kan man aldrig undvika. Hur tolkningarna faller ut kan vi inte få några som helst garantier för. Det beror på en lång rad omständigheter som vi inte vet något om. Det beror på politiska majoriteter i olika länder. Det beror på den ekonomiska utvecklingen. Det beror på andra, faktiska händelseförlopp. Kunde avtalet ha blivit bättre? Det finns beståndsdelar som jag inte är helt glad åt: en del undantag på miljöområdet som blev temporära -- i en förlängning vet vi inte vilka förhandlingsresultat vi där kommer att uppnå --, bilavgasregler och andra bestämmelser. Men det finns också skärpningar som jag är glad över. Jämställdhetslagen har nämnts. Vidare gäller det miljöskyddslagen och regelverk för buller. Vid en sammanvägning finner jag att fördelarna överväger och att möjligheten att arbeta för förbättringar på andra områden finns kvar. Det som bekymrar mig är inte avtalet utan den brist på ambition från regeringens sida som jag tycker mig se när det gäller att gå vidare med hårda krav. Det bekymrar mig också att regeländringar ibland motiveras med EG-anpassningen, fastän någon sådan grund inte finns. Det har inte med avtalet som sådant att göra. Det har att göra med att vi tillhör olika politiska partier -- eller inget parti alls -- och att vi gör olika bedömningar av de sakområden som vi arbetar med och olika bedömningar av EG-integrationen. EES-avtalet lägger inga hinder i vägen för ett framgångsrikt miljöarbete. Tvärtom kommer en hög ambitionsnivå till uttryck. Om detta skall bli mer än vackra ord på ett papper beror på de deltagande länderna och på den aktiva opinionen i de olika länderna. Avtalet ger faktiskt EFTA länderna något som EG-länderna saknar, nämligen initiativrätt. I EG är det ju kommissionen som har denna rätt. Det vore förödande om konsekvensen av det oseriösa EES-motståndet blir att engagemanget för förändringar upphör när det gäller miljöfrågorna, den sociala dimensionen och jämställdheten, därför att människor tror att historien tar slut i och med riksdagens beslut den 18 november 1992. Men det är ju nu arbetet kan börja! Förverkligandet av den inre marknaden kommer att få negativa effekter på miljön om det inte kombineras med en effektiv miljöpolitik. Miljöproblemen blir inte mindre om Sverige står utanför, vilket däremot våra möjligheter att vara med och påverka blir. Det blir säkert inte ett lätt arbete. De krafter vi har emot oss är starka, t.ex. den transnationella oljeindustrin. Frågan är om Sverige ensamt, utanför samarbetet, skulle ha haft större möjligheter att rå på dem. Jag tror inte det. I en tid då nationalismen, knuten till territorier, orsakar en fruktansvärd förödelse och ett oerhört mänskligt lidande också i Europa, känns det som en strimma av hopp att det finns processer som går i en annan riktning. Klart och tydligt sägs det att nationalitet inte får vara grund till diskriminering. Vi står inför mycket stora problem. Det gäller det fruktansvärda kaoset i östra Europa. Det gäller miljöpolitiken. Det gäller de globala orättvisorna. Vi löser inte dessa problem vare sig genom att sluta ett avtal eller genom att låta bli att göra det. Europa är heller inte hela världen, inte ens halva. Och EG är bara en del av detta Europa. Men ett samarbetande Västeuropa kan ge betydelsfulla bidrag, långt utöver vad länderna var för sig förmår, till det gemensamma världsbygget för att åstadkomma en framtid för oss alla i fred och solidaritet.

Herr talman! Debatten om ja eller nej till EES avtalet har nu pågått en mycket lång dag. Jag har lyssnat med intresse till alla inlägg som gjorts, de flesta här i kammaren och några i arbetsrummet. En sak i debatten oroar mig, liksom flera andra. Det är de skilda verklighetsbeskrivningar som gjorts när det gäller informationen och diskussionen om de snart förestående beslutet om EES-avtalet. Det har varit som att ta del av två skilda verklighetupplevelser från två skilda världar. I den del av Sverige som jag kommer ifrån har vi i flera år intensivt diskuterat allt som haft med EG, EFTA och EES-avtalet att göra. Det är inte långt ifrån huvudkommunen Stockholm, eftersom det är Gävleborgs län. Därför förstår jag inte hur gränserna så tydligt kan markera intresse och ointresse i en för hela Sveriges folk så viktig fråga. Det leder mig till att i en sak vända mig till Europaministern, som jag ser uthålligt lyssnar till debatten. Riksdagen har beslutat om särskilda pengar till information inför EES-diskussionen och EG diskussionen -- 50 miljoner kronor det här budgetåret och även nästa budgetår. Tänk noga, herr Europaminister, inför nästa budget i januari: Lägg inte beslag på en så stor del av de fjuttiga miljonerna för information, så som ni gjorde i innevarande budget. Det blev en viss justering, men jag tillhör dem som anser att departementet innehöll för mycket pengar för interna saker. För litet gick ut till folkrörelserna. Ge till den av Torbjörn Fälldin ledda gruppen mer medel nästa gång, som vi socialdemokrater har krävt. Verkligheten kräver det. Vi måste satsa allt vi kan för att öka informationen om Sveriges roll i det framtida Europa. Herr talman! Jag tillhör dem som bestämt säger ja till EES-avtalet och hoppas att riksdagen i dag med stor majoritet gör detsamma. Vad finns det för skäl för en liten rik industrination som Sverige, en av de rikaste i världen, att av egoistiska eller andra skäl som är ännu dunklare för mig säga att vi inte har behov av att delta i Europasamarbetet, att vi inte har anledning att ställa upp för ett solidariskt Europa, där länder som har det sämre ställt än vi skall lyftas upp till en mer människovärdig tillvaro? Vad har vi för skäl att säga nej till ett framtidens Europa, som är tryggare och säkrare för kommande generationer? Det är en gammal sanning att människor som samarbetar ogärna slår ihjäl varandra. I det samarbetet bör vi i Sverige vara med. Jag tycker att det skulle vara mycket genant om vi i Sverige av egoistiska ellar andra skäl skulle säga nej till att ställa upp för ett bättre Europa i framtiden. Detta innebär inte -- det har fler talare före mig understrukit mycket kraftfullt -- att vi vänder oss bort ifrån t.ex. tredje världen. Vi kan genom att arbeta tillsammans med Europas andra industriländer öka insatserna för att nord--syddialogen inom en inte alltför avlägsen framtid skall få en realistisk form, så att hela det här lilla klotet får en möjlighet till en bättre framtid. När jag sagt detta, herr talman, skall jag gå in på en fråga som berör särskilt oss norrlänningar. Det är påståendet att om vi ansluter oss till EES-avtalet, får vi inte möjlighet att bedriva någon regionalpolitik värd namnet i det här landet. Ingenting, herr talman, kan vara felaktigare. Låt mig först erinra om att vi redan, alldeles oberoende av om vi säger ja till EES-avtalet eller ej, har undertecknat internationella överenskommelser -- GATT, EFTA och det nuvarande frihandelsavtalet med EG -- som förbjuder former av regionalpolitiskt stöd som snedvrider konkurrensen. Det enda, kära kolleger, som sätter gränserna för regionalpolitiskt agerande är sådant som är konkurrenssnedvridande. Den svenska regionalpolitiken syftar bl.a. till att kompensera näringslivet i våra glesast befolkade regioner för de konkurrensnackdelar som ligger i långa avstånd till de inhemska marknaderna och för de på grund av mycket glest boende höga kostnaderna för infrastrukturen.

Jag är glad, herr talman, att ett enigt EES-utskott gör den bedömning som vi också har gjort, att det nuvarande svenska regionalpolitiska stödet till företag är tillämpligt även med EES-avtalet. För mig som här i riksdagen företräder den norra och glesast befolkade delen av Sverige, den geografiskt största delen av Sverige, är det angeläget att vi i Sveriges riksdag för en kraftfull regionalpolitik som tar hänsyn till skogslänens glesa befolkning, perifera läge, långa avstånd och ibland svåra klimatförhållanden. En sådan progressiv politik, herr talman, är fullt möjlig att föra även med EES-avtalet.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

Herr talman! Axel Andersson har i sitt inlägg tagit upp en del informationsfrågor och framfört önskemål om ökad information. Därmed har han givit eko till synpunkter som har framförts från många andra håll och som jag tycker det är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet. Jag kan försäkra denna kammare att vi från regeringens sida skall göra allt vi kan för att så långt det är möjligt tillmötesgå dessa önskemål. Axel Andersson påpekade att medel har avsatts för informationsändamål, 50 miljoner kronor för det här året som har fördelats broderligt så, att 25 miljoner kronor går till informationsverksamhet från regeringskansliets sida och 25 miljoner i allt väsentligt fördelas av den s.k. Fälldindelegationen. Det svarar mot önskemål om ökad information från regeringskansliet -- ytterligare uppslag har kommit under dagens debatt -- men också önskemål om stöd för allsidig information. Jag vill gärna till Axel Andersson säga -- jag sade någonting i den stilen tidigare -- att det inte finns någonting bra som inte kan göras bättre. Det har informerats mycket om EES-avtalet. Det har givits information kring frågor som har rört förhandlingarna under förhandlingarnas lopp. Det har varit en ingående debatt sedan förhandlingarna avslutades. Men jag tror ändå att det finns ytterligare sådant som kan göras på det här området. Jag vill än en gång i denna kammare säga att när vi nu börjar förbereda förhandlingarna om medlemskap, skall vi sträva efter den allra största öppenhet, en ännu större öppenhet än vad som har varit fallet undet EES-förhandlingarna. Jag har tidigare pekat på några exempel, så jag skall inte uppta tiden med att upprepa dem. I planeringen av det fortsatta arbetet välkomnar jag alla uppslag om hur man skall nå ut med information. Det skall inte bara finnas mycket information, utan den måste också omsättas i kunskap. Det är nog där som bristen ofta ligger. Min och regeringens ambition är att när vi om ett och ett halvt eller två år har att ta ställning till ett svenskt medlemskap i EG, skall varje svensk medborgare kunna säga: Det har funnits tillgång till information. Jag har kunnat sätta mig in i dessa frågor. Jag menar att alla goda krafter bör sättas in. Det behövs information över ett mycket brett fält och en bred debatt kring frågorna. Alla goda krafter bör samlas för att detta mål skall nås.
Herr talman! Jag tackar Europaministern för att han trots denna sena timme tog upp min kastade handske. Jag är tacksam för den övertygelse varmed Europaministern betonade behovet av en bredare information. Europaministerns målsättning är lika hög som min och andras, att Sveriges medborgare skall veta vad de har att ta ställning till inom loppet av mindre än bara två år. Det förutsätter att regeringen tar till vara den resurs som finns i de svenska folkrörelseorganisationerna. Vår demokrati vilar på ett starkt folkligt engagemang. Vi har redskapen och verktygen för att nå ut med en bred folkupplysning i detta land. Låt oss använda oss av dem.

Herr talman! Jag tycker att EES-avtalet är en stor framgång för vårt land. Det skapar möjligheter för ett smidigt inträde i den europeiska unionen. Vi i Sverige utgör en levande del i Europa och måste så förbli. Men vi svenskar har en olycklig tendens att alltför ofta agera som ett öfolk, trots att landet hänger fast vid Ryssland. Man måste åka båt till Sverige. Vi har en tendens att ta avstånd och skeptiskt betrakta utvecklingen på kontinenten. Det är både olyckligt och farligt. Vi kan bli ett nordligt Skansen, om vi fortsätter att isolera oss. Det är med fri rörlighet för människor, kapital, tjänster och varor i Europa som chansen för utveckling och tillväxt ligger. Europa är vår stora marknad. Europa är den ekonomiskt starkaste kraften i världen, starkare än USA och dubbelt så stark som Japan. Det ger oss möjligheter i mycket högre grad än problem, när vi nu närmar oss våra naturliga samarbetspartner. Det framtida Europa blir regionernas Europa. Nordeuropa saknar en stark region som motsvarar EES-avtalet skapar helt andra möjligheter för oss. Stockholm--Uppsala--Helsingfors kan bli starkare med de nya samarbetsmöjligheter som det nya avtalet medför. Skåne--Själland--Nordtyskland får också utvecklingsmöjligheter när gränserna minskar i betydelse. Med broar över Öresund och Femer Bält blir situationen än bättre. Det kan bli två starka kraftcentra i norra Europa, och det är bra för Sverige. Det är bra med starka utvecklingsregioner. Det tjänar alla på, även våra glesbygder. Dessutom tryggar det vår välfärd. EU har betytt oerhört mycket för att stärka freden i det så ofta krigshärjade Europa. Fredligt samarbete och nära kontakter skapar den verkliga grogrunden för bestående fred. Därför är medlemskap i EU för mig det viktiga målet. Men redan EES-avtalet är ett viktigt steg på den vägen. Detta samarbete är grunden för ett öppet och fredligt Europa. Samarbetet måste dock ske med det Europa som finns i verkligheten. Det hjälper inte oss att vara positiva till ett annat Europa än det som verkligen existerar. Jag kan inte bara -- som många talare här har gjort -- krämaraktigt räkna på plus och minus i detaljer. Jag vill fullt ut vara europé med samma rättigheter och skyldigheter, med samma framtidstro och samma möjlighet att påverka utvecklingen som EU:s medborgare i dag har. Jag vill att våra barn skall få leva i ett Europa utan gränser, ett Europa där de har samma utvecklingsmöjligheter som tyskar, fransmän och britter. Våra barn skall inte tvingas att stå utanför som passiva åskådare. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i EES
Herr talman! Ian Wachtmeister brukar alltid inleda sina anföranden med att konstatera att det är glest med folk i kammaren. Jag tycker inte att det nu är brist på folk här, men Ian Wachtmeister är inte närvarande. De senaste dagarna har det pågått en intensiv och i långa stycken osaklig och hätsk kampanj för att få riksdagen att skjuta upp EES-beslutet. Jag har i brev och telefonsamtal kallats för landsförrädare och hotats med kommande omfattande kampanjer, så att jag inte skall bli återvald till riksdagen om jag röstar ja till EES-avtalet. Den här kampanjens människor hänvisar alla till förmenta brott mot 1 kap. 1 § i Regeringsformen, men själva visar de faktiskt ingen respekt för vare sig fri åsiktsbildning eller vårt representativa och parlamentariska statsskick. Landsförräderiet skulle bestå i att vi genom EES avtalet avskaffar det generella kravet på förvärvstillstånd för utländska förvärv av fast egendom. Nu fattas ju inte det beslutet i samband med dagens beslut om EES-avtalet, utan i en särskild proposition. Men faktum kvarstår: Vi kommer att avvisa det här kravet. Det är då intressant att studera remissvaren till den nämnda proposition. En mängd juridiska instanser, länsstyrelser, Glesbygdsmyndigheten, Statens jordbruksverk och LRF har inte haft något att invända mot förslaget. Så om jag är landsförrädare, befinner jag mig i gott sällskap. Jag kommer att rösta ja till EES-avtalet. Det är ett efterlängtat och bra avtal, ett avtal som vi i många år har arbetat för och som ger betydande fördelar för Sverige. Kraven från de människor som skrivit och ringt till mig bottnar tyvärr djupast i rädsla för tyskar, spanjorer och portugiser, men jag delar inte den rädslan. Det är inte varulvar och monster som väntar på oss där ute i Europa. Väl så viktigt som det ekonomiska motivet för avtalet är att det mellan Sverige, övriga EFTA länder och EG-länderna finns en samhörighet och värdegemenskap som bygger på demokrati, jämlikhet, social rättvisa och respekt för fri och rättigheter. Arbetsmarknadsutskottet var nyligen på studieresa i Portugal. Där betonade man att det långt ifrån var bara ekonomiska fördelar som man hade fått genom det europeiska samarbetet. Det var tankeutbytet, samvaron och brytningen mellan olika attityder som hade gjort väl så mycket för en positiv utveckling i Portugal, inte minst när det gäller jämställdhet och miljöpolitik. Om vi skulle ställa oss utanför EES-samarbetet, skulle konsekvenserna bli stora för den regionala utvecklingen i Sverige. Vi skulle få mindre resurser till allt som har stor betydelse: kommunikationer, utbildning, forskning, kultur och mycket annat. Det är ju inte så, att vi är ensamma i Europa om att ha regionalpolitiska stöd. Tvärtom, själva tanken med samarbetet går ut på att minska klyftorna mellan olika regioner -- det finns en stor andel gemensamt regionstöd. Men EG kräver dessutom att varje medlemsland för en egen aktiv regionalpolitik, eftersom EG:s regionala stöd endast är komplement till den nationella regionalpolitiken. Under EES-förhandligarna har Sverige nått förståelse för att våra typiska nordiska förhållanden -- gles befolkning och långa avstånd till marknaden -- kan vara skäl för regionalt stöd. Herr talman! Det nordiska samarbetet skulle troligen allvarligt försvåras om Sverige till skillnad från övriga nordiska länder valde att ställa sig utanför EES. Byråkrati och krångliga regler har varit besvärande hinder för handeln mellan de nordiska länderna. Detta har inte minst många från mitt hemlän, Värmland, fått erfara. EES-avtalet innebär inte bara att vi får tillgång till EG:s inre marknad utan också att den fria rörligheten mellan EFTA-länderna garanteras. Detta blir av stort värde för små och medelstora tjänste och industriföretag med begränsade resurser att söka sig ut på den kontinentala stormarknaden. En väsentlig fördel med EES-avtalet är också att vi får nya och bättre förutsättningar att påverka miljöpolitiken i Västeuropa och världen i övrigt. Detta är av särskild betydelse, eftersom många miljöhot är regionala eller globala. Det görs en stor affär av bagateller, såsom t.ex att vi måste överge kravet på att det skall finnas uppgift om bakningsdag på bröd i färdigförpackningar. EES-avtalet ger Sverige i dess helhet goda förutsättningar att stärka sin ställning som en livskraftig och avancerad industrination. De problem som kan uppstå till följd av avtalet är förhållandevis små och står inte i paritet med de negativa konsekvenser som uppkommer om Sverige ställs utanför EES. Jag menar dessutom att EG:s regler, som innebär märkning med bäst-föredag eller för särskilt ömtåliga livsmedel med sista förbrukningsdag, inte är någon stor eftergift. Vi får inte tappa sinnet för proportioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall först beröra några av de frågor som har varit uppe under dagens lopp. Jag har naturligtvis försökt att följa debatten i dag. Europaminister Dinkelspiel sade att vi måste fundera över hur vi bättre vi skall nå ut med våra synpunkter till svenska folket. Ett sätt att nå ut bättre och få förtroende, tror jag är att man respekterar sina motståndare och inte viftar bort de argument som anförs som irrelevanta eller som uttryck för okunnighet. Svenska folket deltar i dag i EG-seminarier. Man skaffar sig kunskaper och lyssnar på jurister som är oroliga för utvecklingen. Man lyssnar på jurister som säger att man för att få äga en svensk tidning i dag måste vara svensk medborgare. Det är tveksamt om denna bestämmelse i längden är förenlig med EES-avtalet om den fria rörligheten. Om avtalet måste leda till grundlagsändring i något avseende, skulle själva avtalet också ha antagits på samma sätt som grundlagsändringar antas, t.ex. Det här är bara en typ av frågor som har fått oss att yrka på återförvisning. Om detta yrkande inte vinner kammarens bifall, kommer vi att yrka avslag på utskottets hemställan. Jag kan som ledamot av konstitutionsutskottet inte ta på mitt ansvar att medverka till ett beslut om godkännande av avtalet på så här lösa grunder. Här framträder jurister som med stor självsäkerhet och karskhet tillbakavisar alla de argument som seriösa forskare tar fram i diskussionen. Det är nog en av anledningarna till att man har svårt att få gehör hos det svenska folket för det sätt som man genomför den här Europaanpassningen på. Herr talman! Det har många gånger i dag anförts att det är ökningen av handeln med länder i EG och EFTA som skall ge oss tillväxt och ökat välstånd. Samma debatt fördes i viss mån för 20 år sedan när det gällde frihandelsavtalet. Frihandelsavtalet skulle medföra ökad handel och ökad tillväxt. Det är möjligt att avtalet har gjort det. Det är möjligt att handelsutvecklingen gentemot EG och EFTA skulle ha varit sämre om vi inte hade haft frihandelsavtalet. Jag tror att det förhåller sig så. År 1972 utgjorde vår export till EG 54 % av den totala exporten. I dag utgör denna export 55,1 %. Den har under denna tjugoårsperiod varit nere i 48,6 %. För 20 år sedan utgjorde vår import från de nuvarande EG-länderna 57,5 % av den totala importen. I dag är siffran 55 %. Under dessa 20 år har vår export till EFTA sjunkit från 20,6 % till 18 %. Importen har däremot ökat från 17,1 % till 17,9 %. Detta har skett trots att vi under perioden har fått tullfrihet gentemot EG Vår export till Japan, Nordamerika och Sydostasien har ökat från 9,8 % till 15,1 %. Det är således fråga om en kraftig ökning. Vi har däremot tappat handeln med Östeuropa och tredje världen -- de länder som verkligen skulle behöva en ökad handel med den rika världen. Detta visar att det i huvudsak är andra faktorer än konstruktionen av handelsavtal som avgör hur handeln utvecklas. Vi har haft tullar gentemot de länder med vilka vi har haft den fördelaktigaste utvecklingen av handeln. Om man för en dålig ekonomisk politik i EG som leder till svag efterfrågan, så skadar det naturligtvis den export som är riktad mot EG. Borttagandet av de tekniska handelshindren och tvångsinternationaliseringen av offentlig upphandling sägs nu skall ge företagen i hela Sverige en skjuts framåt. Jag skall säga något om bedömningen av de dynamiska effekterna under den kommande perioden. Johan Lönnroth var inne på en motsvarande diskussion. I propositionen sägs att det på grund av avtalet efter den 1 januari kommer ett utbud på ca 12 miljarder kronor per dag inom EG-området. I betänkandet finns liknande tongångar, men utskottet har lyckligtvis funnit att det finns en osäkerhet i dessa bedömningar. Gemene man i Sverige frågar sig naturligtvis varför de svenska företagen inte sprudlar av iver att få ge bud på denna offentliga upphandling och varför de inte ser framtiden an med tillförsikt. I själva verket råder nu pessimism. Vad som nu gäller är avskedanden och nedläggningar, alltså även inför EES-avtalet. Varför är det så? För det första är det ju så att företag redan levererar för en del av dessa 12 miljarder per dag. För det andra kan enligt EG-kommissionens egen bedömning bara hälften av upphandlingen i praktiken läggas ut. För det tredje är det bara över tröskelvärdena som tvånget att lägga ut upphandlingen gäller. För det fjärde läggs en del av de stora upphandlingarna redan nu enligt de GATT-regler som gäller ut på internationellt anbud, och där deltar även svenska företag. Sverige är redan ganska bra på att lägga ut upphandlingar i andra länder. Jag har, liksom en del ekonomer, försökt räkna på detta. Det kan vara möjligt att EES-marknaden erbjuder en upphandling till ett värde på ca 3 300 miljarder kronor per år. Man kan utgå från en gissning att 10 % av den totala av EG-kommissionen tänkta upphandlingen ligger över tröskelvärdena. Det är då rimligt att anta att Sverige får en trettiotredjedel av detta, om våra företag är lika bra som företagen i EG-området. Vi har nämligen ungefär en trettiotredjedel av detta områdes hela BNP. Det skulle innebära att vi fick en ökad upphandling till svenska företag motsvarande ca 10 miljarder kronor. Men samtidigt skall vi i Sverige lägga ut upphandlingen inom EES-området. Den totala upphandlingen i Sverige motsvarar värden på ca 250 miljarder kronor per år. Låt oss anta att förhållandena i Sverige är desamma som förhållandena inom EG och att sålunda drygt hälften skall läggas ut. Det betyder att ungefär hälften eller drygt hälften skall läggas ut. Om 10 % hamnar ovanför tröskelvärdena kan det innebära att drygt 15 miljarder skall läggas ut. Av dessa miljarder kommer huvudparten att tas av utländska företag, om konkurrenskraften mellan de olika länderna är den som jag tidigare har talat om. Det skulle kunna betyda att svenska företag tar hem order på 10 miljarder kronor men att de förlorar order motsvarande 14,5 miljarder kronor. Det här är en gissning som är lika realistisk som vilken annan gissning som helst. Självfallet kommer stat, kommuner och landsting att troligen bli vinnare i den ökade konkurrensen. Det beror på de lägre priserna. Därmed friställs mer resurser. Naturligtvis äts också en del av resurserna upp på grund av ökade kostnader för byråkrati, ökade kostnader för miljöstörningar på grund av ökad transportmängd, ökade kostnader för infrastruktur och i värsta fall kostnader för ökad arbetslöshet eftersom företag i vårt land slås ut. Enligt Cecchinirapporten skall den inre marknaden gynna stordriften. Jag betraktar utskottets skrivning på s. 87 om stora fördelar med internationaliseringen av upphandlingen som en lätt överdrift. Skrivningen på s. 26 är bättre, nämligen att beräkningarna av vinsterna av EES-integrationen är osäkra. I ett plötsligt anfall av klarsyn säger man att EES avtalet inte automatiskt ger en positiv utveckling för Sverige. Självfallet borde regering och riksdag ha tagit mer tid på sig att djupare analysera dessa frågor. Det gäller särskilt konsekvenserna för regionalpolitiken. När det gäller regionalpolitiken är det givetvis bra att utskottet understryker att fasthet i den kommande utvecklingen är nödvändig för att klara vårt lands regionalpolitik. Det är litet annorlunda ton jämfört med de halleluja-formuleringar som tidigare förekommit hos en del EG-anhängare. Problemet med behovet av mer regionalpolitiska insatser på grund av kraftigt skärpt konkurrens för offentliga tjänster analyseras inte närmare. Vattenfall osv. bolagiseras och drivs på ett konkurrensutsatt sätt, eller som om de vore konkurrensutsatta, blir det givetvis regionalpolitiska konsekvenser. Vi ser det redan nu tydligt på flygets område. Hård konkurrens och stordriftsfördelar missgynnar automatiskt glesbygd och långt bort belägna områden. Det är rimligt att anta att behovet av regionalpolitiska insatser kommer att öka kraftigt. Hur har man lyckats med detta i EG? År 1987 Uppenbarligen slår arbetslösheten hårt i EG området -- så väl i tidigare starka industriregioner som i utkantsområden. Trots de regionalpolitiska insatserna är klyftorna stora och har en tendens att bli större. I de två rikaste regionerna är den genomsnittliga inkomsten fyra fem gånger större än i de fattigaste regionerna. I de tio sämsta regionerna är arbetslösheten bortåt 25 %, medan den är 3e% i de tio bästa regionerna. Vidare vet vi att EG anser att den svenska regionalpolitiken i vissa delar inte är förenlig med den gemensamma marknadens regler. Det här framgår av EG:s avis om Sverige som har kommit ut inför förhandlingarna om medlemskap. Den regionalpolitik som bedrivs i Sverige anses av EG i vissa avseenden för långtgående. Ett problem i förhandlingarna kommer att vara att den svenska regionalpolitiken måste tillämpas på ett sådant sätt att den är förenlig med EG:s regler. Den gemensamma förklaringen om artikel 61.3 c säger att en prövning av regionalpolitiskt stöd kan göras utifrån andra kriterier, t.ex. lågt befolkningstal. En förutsättning för att lågt befolkningstal skall komma in i bilden är att villkoret för hög arbetslöshet och låg BNP också uppfylls. Enligt ett protokoll från EG-parlamentet som gavs ut i september, klargjorde EG-konventionens vicepresident Andriessen att förklaringen med anledning av artikel 61.3 c inte innebär en ändring av EG:s regler. Ibland har man här i Sverige fått intrycket att de nordiska länderna på något sätt har lyckat förskjuta EG:s regionalpolitik. Detta har alltså inte skett. Andriessen klargjorde också att alla typer av stöd skall granskas inom ramen för EES-avtalet. Han kunde inte göra några utfästelser om vilken typ av statligt stöd givet i regionalpolitiskt syfte som är förenligt med EG:s regler. Ytterst kommer avgöranden om eventuellt otillåtet stöd att fällas i EFTA-domstolen, som har att följa EG:s regler. Blir majoriteten i Sveriges riksdag missnöjd med konsekvenserna återstår, såvitt jag förstår, möjligheten att suspendera en del av avtalet under en period eller att säga upp avtalet. Det här kommer naturligtvis att bli en politiskt besvärlig procedur. Men jag tror också att utskottet även i det här avsnittet vid en återremiss skulle ytterligare kunna klargöra de regionalpolitiska konsekvenserna av Herr talman! Jag instämmer i Gudrun Schymans yrkande.

Herr talman! Jag tänker avhålla mig från allmänna deklarationer om avtalet, som jag i huvudsak tycker är mycket bra. Jag tänker i stället beröra några frågor som hänger ihop med arbetskraftens fria rörlighet. land finns det alltid mindre seriösa företag som försöker konkurrera med osunda medel. Ett sådant konkurrensmedel är att man använder billig arbetskraft med dåliga sociala och arbetsrättsliga villkor. I första hand gäller det företag som arbetar på entreprenadbasis med kortare eller längre uppdrag i ett annat land än hemlandet och som då tar med sig arbetskraft med avsevärt sämre anställningsvillkor än vad som förekommer i det land de kommer till. I första hand torde detta problem bli aktuellt inom transportområdet och inom bygg och anläggningsbranschen. Men det finns också de som menar att det kan komma att beröra turismen och andra delar av tjänstesektorn. Den grundläggande förutsättningen för att motverka social dumpning är att se till att allt arbete som utförs i ett land betalas minst enligt det landets lönenivåer och att man arbetar enligt det landets arbetsrättsliga normer i övrigt. Före Maastricht fanns det inom svensk fackföreningsrörelse en viss oro för att vi skulle tvingas från den arbetsrättsliga modellen med kollektivavtal som vi har varit vana vid i Sverige. Vi stiftar ramlagar på t.ex. arbetsmiljöområdet och sluter sedan kollektivavtal om det mer exakta innehållet. Vi skulle tvingas att närma oss den lagreglerade modell som dominerar i Europa men som inte finns i de nordiska länderna. I vår motion E7 har vi Socialdemokrater betonat vikten av att den nordiska modellen också i fortsättningen kan hävdas. I Maastrichttraktatet -- i detta förkättrade traktat om Europaunion -- beslöt man att kollektivavtal under vissa förutsättningar skall kunna ges samma status som nationell lagstiftning när det gäller implementering av direktiv. Det här betraktas av fackföreningsrörelsen, och även av mig, som en stor seger för den nordiska modellen. Det är den modell som ger fackligt inflytande och styrka. Tyvärr har inte alla länder i det nuvarande EG ställt sig bakom detta sociala protokoll. Storbritannien har mält sig ur. Men det har ändå stor betydelse för vår framtida anpassning till olika EG-direktiv på arbetsmarknadsområdet. Ett enigt utskott utgår också från att vår regering ''med utnyttjande av alla formella och informella vägar som EES-avtalet erbjuder kommer att driva kollektivavtalslinjen''. Denna samsyn är mycket bra, och vi kan vara övertygade om att regeringen kan påräkna hjälp från arbetsmarknadens parter i dessa strävanden. Anders Lindström, ordförande i Svenska sjöfolksförbundet, har citerats här i eftermiddag. Han sägs vara kritisk till EES, till dess möjligheter att hävda arbetsrätten och kollektivavtalen. Det är rätt. Men vid den offentliga utskottsutfrågning som EES-utskottet hade, sade han också: ''Min slutsats är att EES-avtalet är otillräckligt för den svenska arbetarklassens del. Jag är för en europeisk union, men jag är också för att vi omedelbart skaffar oss möjligheter att påverka de beslut som nu fattas inom EG.'' Det är någonting helt annat än det som lät påskinas här tidigare i dag. Den kanske viktigaste frågan för den fackliga styrkan avgör vi själva. Det är om det skall vara tillåtet för facket i Sverige att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare som verkar i Sverige och som inte följer våra kollektivavtal. Genom lex Britannia, som vi antog här i riksdagen för drygt ett år sedan, har vi för tillfället klarat ut detta. Men motståndet mot lex Britannia är hårt, inte minst från Svenska Arbetsgivareföreningen. SAF kräver att den lagen skall avskaffas och att man skall börja på sjöfartens område med ett internationellt sjöfartsregister, där svenska redare skall kunna anställa folk efter i princip vilka avtal som helst. Ända sedan valet har svensk sjöfartsnäring svävat i ovisshet om vilka åtgärder som regeringen har för avsikt att vidta för den branschen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord är absolut inte ämnat att skapa någon klarhet, eftersom det bara sträcker sig till detta budgetårs slut. Inom EG pågår nu ett arbete med att fastställa en sjöfartspolitik som skall gälla för alla EG-länderna, och i detta arbete är frågan om internationella register en viktig del. Avsikten med de internationella register som har införts under senare år, t.ex. i Danmark och i Norge, har ju varit att man i form av en laglig arbetsmetod, som i praktiken innebär social dumpning, skall kunna stärka det egna landets handelsflottas internationella konkurrenskraft. Vi Socialdemokrater motsätter oss bestämt en sådan omläggning av den svenska sjöfartspolitiken som detta skulle innebära. Utländsk arbetskraft, exempelvis sjömän från Filippinerna, skulle i så fall inte betalas enligt svenska eller internationella avtal utan enligt filippinska, även om de arbetar sida vida sida med en svensk matros eller båtsman. Vi menar, och det har vi också gett uttryck för i vår motion, att likhet inför lagen måste gälla oberoende av ras, religion, nationalitet eller etniskt ursprung. Vi menar att det är viktigt att regeringen inom ramen för det fortsatta arbetet inom EES följer de här riktlinjerna för sjöfartspolitiken. Vi beklagar uppriktigt att inte utskottsmajoriteten tyckte att det var angeläget att nå enighet också på den punkten. För de ombordanställda handlar detta om rätten till jobb inom den svenska handelsflottan, men för alla arbetstagare finns ytterligare en principiell dimension: Skall olika arbetsvillkor gälla på samma arbetsplats om arbetstagarna kommer från olika länder? Vi Socialdemokrater svarar nej på den frågan, och vi hade hoppats att vi skulle få stöd av den borgerliga majoriteten, men det blev inte så. Det tycker vi är beklagansvärt och oroande, trots den samsyn som har visats i andra avseenden. Som Annika Åhnberg sade tidigare: Det här har inte med skrivningarna i det nu aktuella avtalet att göra, utan det är en tolkningsfråga, och där, som i alla andra sammanhang, är det de skilda politiska åskådningarna som spelar in. Oavsett om det blir ett avtal eller inte kommer nog de skillnaderna att finnas kvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Ines Uusmann hänvisade till Maastrichtfördragets sociala protokoll och sade att kollektivavtal nu skall kunna komma att gälla som nationell lag. Men om man läser fortsättningen av texten så förstår man att det är under förutsättning att detta kollektivavtal överensstämmer med direktivet. Friheten när det gäller kollektivavtalet är alltså begränsad i ganska betydande grad. När det gäller arbetarklassens kamp i Västeuropa, i Östeuropa och i tredje världen är det naturligtvis viktigt att sitta med vid bordet där beslutet fattas. Men frågan är om den politiska och ekonomiska styrkan finns just vid bordet på grund av att en ordförande sitter där. Den avgörande kraften finns egentligen där organisationsförmågan och kampviljan finns, dvs. ute på de enskilda arbetsplatserna runt om i världen. Jag håller med Anders Lindström om att det skulle vara en fördel att kunna sitta med vid förhandlingsbordet. Det är alldeles riktigt. Men en förutsättning som då måste vara uppfylld är att den mobiliserande kraft som finns så att säga bakom de fackliga ledarna. Det är ju också så att enskilda nationer kan gå före på det arbetsrättsliga och fackliga området och vara ett föredöme för kampen i andra länder. Att det på kort sikt skulle innebära ett totalt uppgivande av makten att påverka kapitalets möjligheter i världen när man står utanför EG, det vill jag därför inte riktigt hålla med om.
Herr talman! Jag är ledsen att Bengt Hurtig inte uppfattade att jag sade är det är under vissa förutsättningar som kollektivavtalen kan få samma status som nationell lagstiftning när det gäller implementering av direktiv. Implementering är ett sådant där ord som man numera har fått lära sig. Det betyder helt enkelt att man skall se till att de direktiv som ges blir verkställda i resp. land. Vitsen med detta, herr talman, är ju faktiskt att vi skall använda vår arbetsrättsliga modell, som vi har god erfarenhet av i Sverige. Vi kommer att få möjlighet att använda den. Svenska arbetstagare påverkas av internationaliseringen oavsett om vi är medlemmar i EG eller om vi har skrivit ett avtal som kallas EES. Denna påverkan kommer till oss, och då tycker svensk fackföreningsrörelse att det är en stor fördel att också själv kunna vara med och påverka. Jag delar den uppfattningen. Man har under ett antal år kunnat påverka indirekt genom Europafacket, men i fortsättningen hoppas vi att man också skall kunna påverka mer aktivt genom ett aktivt arbete inom
Herr talman! Svenska fackföreningsledare sitter i dag med vid Europafackets bord. De kan där framföra sina argument och ge den styrka som ligger i de erfarenheter man har fått genom kampen i Sverige och i övriga Norden. När sedan någon representant för EG-kommissionen kommer in i rummet får den svenska representanten lämna församlingen i och med att det övergår till att bli en EG-förhandling eller en EG-diskussion. Vi måste ändå ha ett visst förtroende för att de inom Europafacket som är medlemmar i EG kan föra fram just de argument som de har fått höra från sina nordiska kamrater. Det är ju de facto redan så det fungerar. De här maktproblemen finns alltså, men de skall inte överdrivas.

Herr talman! Debatten här i kammaren kan ibland vara klargörande för den som lyssnar. Men i den här debatten har det inte varit så. EG-minister Dinkelspiel sade att det kanske nu är dags att släppa hemligstämplat material. Nic Grönvall sade att det är klart att man sparar vissa kort i rockärmen och inte visar dem. Andra EES-förespråkare har sagt att man vet allt och att all information har varit tillgänglig. Man frågar sig: Vem har rätt? Herr talman! Jag vill först tala litet om trafikpolitiken. I del 1 i utskottets betänkande står det på sid. 65, 7.2 Transporttjänster: ''Till följd av artikel 47 åtar sig EFTA-länderna att anpassa sina bestämmelser till de rättsakter som räknas upp i bilaga XIII till EES-avtalet. I rättsakterna regleras förhållanden som tekniska normer och säkerhet, vissa skatter, sociala frågor, marknadstillträde och cabotage . Vidare regleras taxor, kompetenskrav och förhyrning av fordon. Vad nu sagts gäller godstransport på landsväg.'' I bilaga 2 står det på sid. 140: ''Vad först gäller teknisk harmonisering och säkerhet erinras om en rättsakt enligt vilken mått och vikter för lastbilar och bussar i internationell trafik inom EG har harmoniserats. Staterna är skyldiga att inom sina territorier tillåta internationell trafik med fordon som uppfyller kraven i rättsakten oavsett om mått och vikter överskrider de värden som tillåts nationellt. Maximimått och vikter för fordonståg innebär att sådana i internationell trafik får ha en längd av högst 18,35 meter och en vikt av högst 40 ton. De svenska bestämmelserna medger längre och totalt sett tyngre fordon än vad flera av EG:s medlemsstater medger för nationell trafik. I Sverige tillåts sålunda fordonståg om 24 meters längd och med en bruttovikt av 56 ton. Högsta tillåtna axel-, boggi och tripppelaxeltryck är dock lägre än vad Drivaxeltrycket, t.ex., är enligt dessa EG-normer högst 11,5 ton, medan Sverige tillåter högst 10 ton för alla axlar. Detta innebär att ifrågavarande bestämmelser i 106 § vägtrafikkungörelsen Om man fortsätter att läsa kan man inte se vad detta skulle kunna innebära och vilka undantag man skulle kunna göra från dessa regler. Här står det tydligt att man skall ändra vägtrafikkungörelsen. I trafikpropositionen från 1988 sade man att det trafikpolitiska beslutet skulle gälla till 1994, då man skulle öka till 60 ton för totala fordonståg. Om vi nu måste sänka totalvikten på ett fordonståg från 56 ton till 40 ton och om vi måste minska fordonslängden från 24 meter till 18,37 meter, vilka konsekvenser får det för transportnäringen, industrin och -- inte minst vilka miljökrav kommer det att medföra? Det är några av de frågor som EES-avtalet inte ger svar på. Detta skall man fortsätta att förhandla om. Men vad kommer att hända? Det kan man faktiskt inte utläsa vare sig av propositionen eller betänkandet. Det är frågor som jag tycker är ganska viktiga. Om man följer den här delen av avtalet kommer det att innebära att vi får större miljöpåfrestningar än vad vi har i dag. Det innebär ju att man, i stället för att köra två lastbilar på en sträcka, måste köra tre -- kanske fler -- eftersom man även minskar fordonslängden. Det kommer att medföra miljökrav. När det gäller framför allt den tunga trafiken har vi ganska strikta bestämmelser i Sverige som bl.a. innebär förbättringar i fråga om s.k. miljödiesel. Vad jag vet finns inte dessa bestämmelser någonstans i Europa. En central princip i avtalet är att all diskriminering på grund av nationalitet skall vara förbjuden. Någon lag som bryter denna princip får ej införas. Utländska långtradare har rätt att köra till och genom Sverige. Det regleras för närvarande genom avtal om kvoteringsregler. Av europeiska länder är det enbart engelska företag som har fri trafikrätt till Sverige. Bestämmelser för högsta axel och boggitryck används för att hålla nere kostnaderna för vägnätet. Dessa bestämmelser är olika i olika länder. Vid en helt fri trafik kan av något skäl någon del av vägnätet och miljön bli utsatta för hårda påfrestningar av tung trafik från andra länder. I vilken utsträckning kan svenska myndigheter, enligt avtal, få problem med avstängning av vissa vägsträckor med sänkt tillåtet boggitryck, eller med införandet av vägtullar för att få medel till underhåll, därför att åtgärderna uppfattas som diskriminerande? Kan Sverige få svårigheter att t.ex. av miljöskäl införa högre drivmedelsskatter, med undantag för landsbygden för att inte företagen där skall drabbas? Kan det vara otillåtet statligt stöd? Hur längre kommer Sverige att kunna behålla de längre långtradarna för exempelvis skogsindustrin? Vi hade en uppvaktning i trafikutskottet där skogsnäringen och gruvindustrin var representerade. De sade att om de regler som omtalas i EES-avtalet genomförs blir det rena katastrofen. De visste heller ingenting, trots att de, såvitt jag förstår, hade läst avtalet grundligt. Ytterst vilar möjligheten att genomföra inhemsk lagstiftning för att reglera trafiken på om en sådan lagstiftning kolliderar med EES-reglerna om fri rörlighet eller inte. Innan beslut om avtalet och EES-lag fattas bör en grundlig redogörelse upprättas för hur möjligheterna till en framtida transportpolitik kommer att påverkas. På samma sätt bör ett beslut om avtalet om EES lagen fattas först när en miljökonsekvensbeskrivning av EES-avtalet på trafikpolitikens område presenterats av regeringen. Med detta, herr talman, vill jag också yrka bifall till